Herr talman! I regeringens proposition nr 179 tar man upp vissa frågor inom alkoholpolitiken. Man föreslår ändringar i tre lagar, och man föreslår försök med lördagsstängda systembutiker under månaderna juni — september. I den allmänna debatten är det bara frågan om lördagsstängningen som intresserat. Att det blivit så kanske är naturligt, eftersom det rör sig om en åtgärd som direkt berör allmänheten. Med anledning av propositionen har vi från vpk motionerat.

Motionsyrkandet, sett som helhet, avstyrks såväl av utskottet som i den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet. Jag skall försöka att motivera vårt yrkande del för del. Vad först gäller huvudfrågan, om lördagsstängning av systembutikerna skall prövas eller ej, anser vi att en lördagsstängning bör prövas. Vi har då uppställt vissa villkor som vi anser bör vara uppfyllda för att försöket skall bli meningsfullt. Vi utgår från att lördagsstängda systembutiker av allmänheten kommer att uppfattas som en ny restriktion. Vi anser, i enlighet med vad riksdagen godkänt i sitt senaste alkoholpolitiska beslut, att restriktioner på det alkoholpolitiska området skall vara förankrade hos och ha ett stöd från folkets flertal. Inför man restriktioner som ter sig mindre meningsfulla riskeras det opinionsmässiga underlaget för andra restriktioner, som är seriösa och alkoholpolitiskt nödvändiga. På den grunden har vi yrkat på att ett försök med lördagsstängda systembutiker bör opinionsmässigt förberedas under viss tid och på visst sätt. Nu har visserligen massmedia tagit upp denna fråga sedan en tid, men det är tveksamt om vad som härvid kommit allmänheten till del kan betraktas som en tillräcklig opinionsmässig förberedelse. Så till tiden för ett försök med lördagsstängning. Vi har i vår motion påpekat vikten av ett försök av detta slag kan utvärderas till sina effekter på ett seriöst sätt. Vi tror knappast att det blir möjligt att få en sådan utvärdering om försöket bara omfattas fyra sommarmånader. Därför har vi anslutit oss till den mening som en majoritet inom SAMO omfattat, nämligen att försök av det här slaget bör pågå åtminstone ett år. Sker så, blir det möjligt att på ett mera invändningsfritt sätt göra en vetenskapligt grundad utvärdering av försökets alla väsentliga effekter. Vill man ändå göra ett i tiden kortare försök än ett år så är de i propositionen och utskottsbetänkandet valda månaderna juni-september inte särskilt lämpliga. Som vi framhållit i vår motion inträffar de flesta människors semestrar under denna period. Många reser utomlands, och vårt land besöks av många människor utifrån. Antalet flygoch färjepassagerare ökar kraftigt och därmed de tullfria inköpen i dessa resesammanhang. Man kan utgå från att dessa förhållanden kommer att påverka både inköpen i systembutikerna och befolkningens alkoholvanor under den aktuella tidsperioden. Dessa effekter tillsammans med en nu pågående trend till minskning i totalkonsumtionen av alkohol torde avsevärt försvåra en utvärdering av effekterna av en lördagsstängning under den tid som utskottet förordar. Med det jag nu anfört har jag uttryckt vår mening om lördagsstängningen. Men tyvärr riskerar våra förslag att hamna i minoritet vid den kommande voteringen. Hur gör vi då? Jo, vi stöder nog i detta läge ändå utskottets förslag om ett försök månaderna juni-september trots vår, som vi ser det, berättigade kritik av förslaget. Vi tror att flertalet människor i landet har en långtgående förståelse för restriktioner på det alkoholpolitiska området och att de kommer att förstå också detta försök. Så över till några kommentarer till vad utskottsmajoriteten och reservanterna skriver i betänkandet. Utskottet säger att det i fråga om alkoholpolitiken av tradition finns mycket starka motsättningar, som inte följer några partigränser. Därför vill man gå fram etappvis. Lördagsstängt fyra månader ser man tydligen som en sådan etapp. Att vanliga partigränser inte gäller framgår om vi ser efter vilka som står bakom reservationen, där socialdemokrater och moderater lyckats komma till samma mening. Utskottet säger att det väsentliga i sammanhanget är att åtgärderna står i samklang med politikens målsättning, nämligen att minska den totala alkoholkonsumtionen. Utskottet tror att lördagsstängt kan leda till minskad totalkonsumtion, och därför ser man åtgärden som en etapp. Jag är inte säker på att vi kan få ett svar på den frågan, på det sätt som försöket nu genomförs. Försöken i Finland tyder på att det kan gå att minska totalkonsumtionen något. I betänkandet säger utskottet att socialministern med hänsyn till Systembolagets personalproblem förordar ett försök under endast fyra månader. Det finner jag märkligt. Måste inte samhällets alkoholpolitik vara överordnad Systembolagets personalproblem? Utskottet erkänner i sin skrivning att vårt förslag är bättre men avfärdar förslaget med att det ställer till besvär för Systembolaget, och utskottet målar nästan upp ett mer långvarigt försök som ett hot.

Det tycker jag är ett minst sagt märkligt resonemang. Om sådana faktorer spelar in — och det har vi framhållit att tiden, just de föreslagna månaderna, gör — då finns det så mycket större anledning att anordna försöket så, att dessa faktorer påverkar så litet som möjligt. Har jag då bara kritik att framföra till vad utskottet säger? Nej, jag kan också framhålla saker som jag är överens med utskottet om. Ett sådant instämmande vill jag göra i vad utskottet skriver på s. 9. Man säger där att en pågående konsumtionsminskning inte kan åberopas mot lördagsstängningen. Man säger sig kunna spåra en attitydförändring till alkohol, som tar sig uttryck i konsumtionsminskning. Man vill fullfölja denna trend genom åtgärder som ytterligare kan dämpa konsumtionen. Det är en riktig inställning, och den ligger i linje med målinriktningen att sänka totalkonsumtionen. Sedan säger utskottet något som jag tycker är viktigt. Man säger att det görs gällande att ”de grova alkoholmissbrukarna inte nämnvärt påverkats eller kommer att påverkas av de hittills vidtagna eller föreslagna åtgärderna, men målet för konsumtionsdämpningen är främst att på sikt väsentligt krympa den bas från vilken dessa missbrukare rekryteras”. Det är, som jag ser det, ett viktigt konstaterande. Långt ifrån alla tycks vara på det klara med detta. Det framgår bl.a. av vad som skrivs i reservationen, där det står i första stycket: ”Erfarenheterna visar att förbudspolitiken i stort varit misslyckad. Missbrukskonsumtionen minskade inte genom införande av mellanölsförbudet.” Jag kan för min delinte tolka denna skrivning på annat sätt än att de som är för vissa förbud skulle tro sig kunna väsentligt minska missbrukarnas konsumtion genom restriktioner. Det skulle alltså ligga bakom införandet av sådana. Så har jag aldrig uppfattat intentionerna med införda restriktioner. I stället är syftet just det som jag nyss refererat ur utskottets skrivning, att man vill minska konsumtionen i första hand hos dem som ännu inte har blivit missbrukare. Härigenom minskar tillströmningen till missbrukarnas utsatta skara. Färre går en för tidig död till mötes, och svenska folket blir totalt sett friskare. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1980/81:2157.

Herr talman! Den proposition, nr 1980/81:179, som vi i dag behandlar innehåller inga särskilt revolutionerande ändringar av svensk alkoholpolitik. Tvärtom är den ett utslag av den försiktiga attityd som lagstiftarna och myndigheterna intar till alkoholfrågorna och till riksdagens målsättningsbeslut att sänka den alltför stora alkoholkonsumtionen. Förmodligen så är dock en sådan försiktighet det enda som leder till en-framkomlig väg, med hänsyn till de motsättningar som finns i fråga om alkoholbruket och alkoholpolitiken. Man får ta till många små åtgärder, som isolerade inte betyder särskilt mycket men som tillsammans förhoppningsvis har en viss effekt. Propositionen innehåller tre olika åtgärder. Dels föreslås att straffmaximum höjs för viss olovlig tillverkning och försäljning, dels föreslås förbud och straffpåföljd för överlåtelse till underåriga också om denna sker genom gåva och lån, dels föreslås ett försök med lördagsstängda systembutiker under fyra månader 1981. De två första förslagen har inte mött någon opposition i form av motioner, medan däremot förslaget till försök med lördagsstängda systembutiker föranlett två avslagsmotioner och två motioner där motionärerna vill ändra på försökets tidsomfattning och utvärderingen av försöket. I två motioner från allmänna motionstiden vill motionärerna också dels ha längre försöksperiod, dels att man redan från starten skall bestämma sig för generell lördagsstängning. Propositionen grundar sig på förslag från samordningsorganet för alkoholfrågor. Majoriteten av samordningsgruppens medlemmar menar att lördagsstängda systembutiker kan beräknas medföra flera positiva resultat, och man anför de finska försöken som exempel på detta. Den totala konsumtionen kan beräknas sjunka, fylleriet går ned och — vilket inte är minst viktigt — trycket på sjukvårdsinrättningarnas akutmottagningar minskar över veckosluten. Den redovisade statistiken visar att totalt omhändertogs 23 Ze färre för fylleri i Finland under fredagar, lördagar och söndagar under den tid försöken pågick, att försäljningen i alkoholbutikerna minskade med 7 90 under försökstiden 1978 och att den totala alkoholförtäringen beräknades ha sjunkit med ca 3 96. Motionärerna och reservanterna menar att en nedgång av denna omfattning kan ha haft helt andra orsaker och att den illegala hanteringens ökning kan ha uppvägt en del av den legitima handelns minskning. Polisen i Finland har i allmänhet dock inte redovisat någon sådan ökning av den illegala hanteringen. Då det skett menar polismyndigheterna att de positiva erfarenheterna ändå överväger. Man redovisar en minskning av ordningsproblemen och en positiv verkan på den allmänna ordningen och säkerheten. Därtill skall läggas att de finska socialoch hälsovårdsmyndigheterna bedömer effekterna av de hittillsvarande försöken med lördagsstängda alkoholbutiker som positiva. Det är mot den här bakgrunden man skall se förslaget i propositionen om en fyra månaders försöksperiod med lördagsstängda systembutiker i Sverige. Det är ändå troligt att det som var bra i Finland också skall vara bra i Sverige. Riktigt säker kan man naturligtvis inte vara, och det är ju också därför som det rör sig om en försöksperiod. Jag håller med alla dem som sagt att det hade varit bättre att ha en längre försöksperiod än fyra månader, och helst skulle den vara ett år, men jag tror ändå inte att utvärderingen kommer att bli helt meningslös. Då det har visat sig mycket svårt att i första omgången få med berörda parter på en lång försöksperiod, har man fått ta den tid som det varit möjligt att enas om — även om jag håller med herr Israelsson om att alkoholpolitiken givetvis måste vara överordnad personalpolitiken. Skulle man finna att man inte kan göra en meningsfull utvärdering under den tid som det är fråga om, hoppas jag att man i god tid planerar för en längre försöksperiod nästa år. Jag menar att utvärderingen ändå kan bli meningsfull, exempelvis därför att rattonykterhetsbrotten kan påverkas, och de har ju alltid toppar vid veckosluten. Det går också att konstatera om trycket på sjukvårdsinrättningarnas akutmottagningar minskar, och liknande förhållanden på övriga områden. Jag tror att fylleristatistiken är en mycket dålig mätare på fylleriet i Sverige. Däremot tror jag att man av polisens allmänna bedömningar av ordningen kan se om det blir bättre på grund av att lördagarnas impulsköp av alkohol försvinner. Det bör kunna gå att få vetskap om huruvida lördagarnas inköp — det tror sig Systembolagets personal ha iakttagit — syftar till en påspädning av fredagsfyllan, framför allt hos ungdomen, eller om det är de alkoholberoendes mera tvingande inköp som sker på lördagarna. Jag menar alltså att vi nu skall göra ett försök, även om inte utvärderingsmetoderna är perfekt finslipade. Kan vi rädda några människoliv genom minskad rattonykterhet, kan vi göra det möjligt för vanligt sjuka människor att få akutvård över veckosluten på grund av att alkoholfallen blir färre — ja, då tror jag att den normale alkoholförtäraren är beredd att göra sina inköp på annan dag än lördagen. Motionärer och reservanter ömmar för glesbygdens folk. Det tror jag inte de behöver göra. Glesbygdens folk planerar sina inköp, och alkoholinköpen utgör därvidlag inget undantag. För dem är avhämtningsstället på orten det naturliga inköpsstället, och impulsköp och påspädning av fredagsfyllan är inte mera önskvärt i glesbygd än på andra håll. När man läser reservationen får man lätt intrycket att de fyra reservanterna inte ställer upp på den av riksdagen beslutade målsättningen att pressa tillbaka den alltför höga totala alkoholkonsumtionen. Man vägrar tydligen också att erkänna det solklara faktum att bruk och missbruk följs åt. Man säger att erfarenheterna visar att förbudspolitiken i stort varit misslyckad. Men de misslyckanden vi har avläst de senaste åren — höjd totalkonsum tion, ökat missbruk, ökad rattonykterhet och brottslighet i allmänhet — är inte resultatet av något slags förbudspolitik, utan det är ett resultat av den liberaliseringspolitik på alkoholområdet som förts under de senaste 20 åren, fram till slutet av 1970-talet. Reservanterna har tydligen inte klart för sig att mellanölets tillkomst på ett allvarligt sätt försämrade alkoholvanorna och skapade alkoholkonsumenter långt ned i barnaåren. När man läser reservanternas passus om mellanölet står det klart att de inte alls förstått syftet med mellanölets borttagande. Ingen hade trott att missbruksfallen skulle försvinna. Den som en gång fått behov av alkohol botas inte så lätt. Men förhoppningsvis skulle vi inte få någon ny generation av barn och ungdomar med mera avancerade alkoholvanor. Jag tror att dessa förhoppningar nu håller på att infrias. Företagna skolundersökningar visar ett bättre förhållande än det som rådde under 1970-talets första hälft, och den totala alkoholkonsumtionen håller på att minska. Detta sker några år efter det att lagstiftarna åter börjat använda restriktioner och myndigheterna åter börjat tillämpa reglerna på ett mera strikt sätt. Detta innebär inte att alla tidigare missbrukare försvunnit. Men den något ljusnande situationen borde dock innebära att de sociala myndigheternas farhågor om en miljon alkoholskadade om ett tiotal år, kanske inte behöver bli verklighet. Som jag inledningsvis nämnde tror inte utskottet på några större förändringar i alkoholmönstret när lördagsstängt införs i Systembolagets butiker. Men den förändring som kan komma till stånd går i alla fall åt rätt håll: impulsköpen minskar, ordningen blir bättre, sjukvårdsresurserna kan få en vettigare användning, och det lilla obehag som någon enskild köpare kan råka ut för är inte särskilt besvärande. Risken för langning finns i vissa fall, men det finns ingen erfarenhet som säger att den skulle bli omfattande. Låt mig så, herr talman, gå in litet på vad talarna före mig har anfört. Låt mig då börja med herr Wachtmeister, som fortfarande inte har klart för sig att kampen mot missbruket måste börja med kampen mot bruket. Det finns ett så intimt samband mellan missbruk och bruk att man inte kan bortse från det. I övrigt upptog herr Wachtmeisters anförande en hel serie av den obotfärdiges förhinder av personalpolitisk art. Jag har aldrig någonsin tidigare under min riksdagstid hört herr Wachtmeister ömma så för personal som han gör i denna fråga, och det är anmärkningsvärt. Jag understryker än en gång att personalpolitiken måste vara underordnad alkoholpolitiken. Herr Wachtmeister har läst för oss Systembolagets remissutlåtande, av vilket framgår att verkställande direktören tycker väldigt illa om detta med lördagsstängda systembutiker. Men de sociala myndigheternas remissutlåtanden säger något helt annat. Jag vet inte vilken remissinstans som skall väga tyngst — den som har hand om personalpolitiken på Systembolaget eller den som har hand om de sociala frågorna i samhället. Ett annat den obotfärdiges förhinder är när man säger: Det är ingen laglig Nr 140 skyldighet för Systembolaget att ha lördagsstängt, för ni har ju inte klippt till Torsdagen den med någon lagstiftning på området. Nej, men vi har faktiskt haft besök av 14 maj 1981 verkställande direktören, och han har sagt att han lojalt följer riksdagens beslut. Då finns det ingen anledning att för fyra månaders försök stifta en lag, när man når samma resultat utan den. Dessutom menar vi att om vi genomför en lagstiftning kan den ge ett intryck av ett permanent tillstånd. Egon Jacobsson konstaterade först att det på några reklambroschyrer om Sverige står att Sverige är ett fantastiskt land. Och sedan sade han: Men vad håller riksdagen på med här? Man anslår flera timmar till att diskutera sådana lapprisaker som det här är fråga om. Själv har han emellertid på talarlistan anmält sig för ett anförande på 15 minuter. Flera dagar i förväg har han ägnat tid åt att kontakta alla personalorganisationer och besöka verkställande direktören för Systembolaget, trots att denne har varit på besök i utskottet, för att få de argument i personalfrågorna som han behöver. Väljarna undrar säkert: Vad sysslar Egon Jacobsson med? Jag har bara anmält mig för ett anförande på 10 minuter, men Egon Jacobsson har alltså anmält sig för 15 minuter. Att hela tiden prata om personalen som den svåra frågan är ett den obotfärdiges förhinder. Man har inte kommit överens om att viss personal skall permitteras, att viss personal skall arbeta fredagar och lördagar. Det är ett förhandlingsbud. Personalen vid Systembolaget har exakt samma arbetsrättsliga möjligheter som andra. Därför är detta ett den obotfärdiges förhinder. Vad som kommer att hända på personalfronten vet vi ännu inte. Vi skall ha klart för oss att de som först av alla begärde lördagsstängning var personalen vid systembutikerna och Handelstjänstemannaförbundet. Alltså kan detta med personalpolitiken inte vara något tungt vägande skäl. Sedan säger Egon Jacobsson: Har ni verkligen fattat vilka konsekvenser detta kommer att föra med sig? Törs ni ta på ert ansvar att ”knarkeriet” kommer att bli mycket större? Egon Jacobsson har inte det minsta bevis för att det kommer att öka. Det är ett löst antagande, lösare än det antagande som görs i propositionen och som Egon Jacobsson ondgjorde sig över. En sak som vi vet är att alkohol och knark ofta används dubbelt, så det kan lika väl gå åt andra hållet, att knarkanvändningen minskar. Vi är beredda att ta det ansvar som alla lagstiftare är beredda att ta. Jag hoppas att Egon Jacobsson också är beredd att ta sitt ansvar för att det kanske kommer att finnas en och annan rattfyllerist mer på vägarna om det inte blir lördagsstängt, osv. Jag har egentligen inte mycket att kritisera Per Israelsson för. Jag har ungefär samma åsikter i denna fråga som han. Det hade varit bättre med en försökstid på ett år. Det hade varit bättre att kunna planera för en längre tid. Jag menar att alkoholpolitiken skall vara överordnad personalpolitiken, och målsättningen är vi helt överens om. Det är egentligen ingenting som skiljer Per Israelsson och mig. Men jag har tvingats att i den politiska realitet där vi 16 befinner oss acceptera en försökstid på fyra månader till att börja med. Jag hoppas att det skall bli längre en annan gång. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Erik Wärnberg inledde med att säga att försiktighet präglar den svenska alkoholpolitiken och att försöket med lördagsstängning bara skulle ge en viss effekt. Det är nog riktigt, men sedan sade Erik Wärnberg att han tror att minskningen skall bli ganska stor och att han beträffande utvärderingen stöder sig på vad som hänt i Finland. Jag skall då nöja mig med att citera vad Systembolaget sade just när det gäller försöksverksamheten i Finland: ”När det gäller fylleri och ordningsstörande beteenden — där försöken i Finland givit de mest påtagliga resultaten — har SAMO inte undersökt om fylleriernas fördelning på veckodagar är desamma i Sverige som i Finland. Föreligger olikheter i detta avseende, särskilt i vad avser veckosluten, måste man undersöka om de skulle kunna påverka jämförelsen. Inte heller har SAMO beaktat att omhändertagandena för fylleri i Sverige i absoluta tal under senare år varit ungefär hälften så många som i Finland. Detta betyder att en minskning med samma procentuella andel i de båda länderna inte betyder mera än hälften så många fall i Sverige som i Finland. Fylleriet i Finland minskade även under den del av året då butikerna var lördagsöppna och under försökstiden åtminstone i Helsingfors också på fredagarna, vilket borde ge anledning fundera på i vad mån andra orsaker än lördagsstängningen medverkade.” Jag konstaterar alltså att försöken i Finland inte utan vidare går att föra över på de svenska förhållandena. Erik Wärnberg ställde en del frågor till mig, bl.a. denna: Vilket skall väga tyngst, vad de anställda tycker eller vad de sociala myndigheterna tycker? Självfallet är det vad de sociala myndigheterna tycker, i den mån riksdagen är av den uppfattningen att det här förbudet mot lördagsöppet kommer att ha den verkan som Erik Wärnberg och naturligtvis även jag hoppas men som i alla fall jag betvivlar. Vi har vänt oss mot den korta tid som står till buds innan förändringarna kommer att träda i kraft, dvs. inte mer än två stackars veckor. Vidare frågar Erik Wärnberg om vi inte vill ställa upp bakom önskemålet om en minskad alkoholförbrukning. Jo, självfallet gör vi det. Från mitt partis sida har vi lagt fram en lång rad förslag till åtgärder i ett alkoholpolitiskt program som jag inte här skall citera men som jag kan rekommendera Erik Wärnberg att studera. Slutligen påstår Erik Wärnberg att det här är första gången jag ömmar för några anställda. Det är det visst inte. Vi har haft tidigare debatter i skatteutskottsärenden som gäller beskattningen, och där är det sannerligen så att jag har ömmat för samtliga svenska skattetyngda invånare, bland vilka en stor majoritet är anställda.

Herr talman! Kammarens debattregler medger inte att jag angriper dem som gjort de första inläggen, eftersom jag har fått replik på herr Wärnbergs huvudanförande, men jag skall ändå ge några kommentarer. Jag konstaterar som vanligt att Erik Wärnberg och jag är i stort överensi de här frågorna. Han säger att belastningen på akutmottagningarna sannolikt kommer att minska. Eftersom jag också är verksam i landstinget, ser jag det som en väldigt viktig effekt i så fall. Erik Wärnberg säger också att alkoholpolitiken självfallet skall vara överordnad personalpolitik. Han är överens med mig i den frågan, och jag är väldigt glad åt att det är på det viset. Erik Wärnberg ställer också i utsikt att vad vi nu diskuterar är ett första försök och att det mesta talar för att det kommer att göras flera försök, som i så fall kommer att vara bättre förberedda, omfatta en längre period och utvärderas bättre. Att han uppfattar saken så tycker jag också är ett glädjande meddelande. Sedan kan debattreglerna ändå inte förbjuda att jag gör några kommentarer till vad som står i reservationen. Det sägs där att förbudspolitiken i stort har misslyckats osv., som jag sade i mitt första anförande. Man talar om förmynderi. Det gör man nästan alltid i sådana här debatter. Talman Ingemund Bengtsson sade när vi började i dag att i mitten av nästa vecka kanske det blir röstning om statsminister i landet. Låt oss göra ett tankeexperiment; det är inte så särskilt sannolikt att det blir så, men låt oss tänka oss in i det. Tänk om vi nästa vecka skulle få en statsminister som var 18 år. Då skulle han inte kunna gå och handla på Systemet förrän han blir 20 år. Det har vi accepterat av alkoholpolitiska skäl och av solidaritetsskäl.

Herr talman! Jag hade först inte tänkt begära replik på Erik Wärnbergs anförande, men efter frontalangreppet i slutet känner jag mig föranlåten att göra det. Det är ju en sak att sätta upp sig för 15 minuter och tala 12, en annan att sätta upp sig för 10 och tala 20. Att man skall informera sig i en fråga är något som jag alltid har satt en ära i. Jag kan fylla på den beskrivning som Erik Wärnberg gjorde med att tala om, att jag också har besökt systembutiker och frågat deras personal vad man egentligen tycker i det här sammanhanget. Det skulle kanske vara på sin plats att flera försökte göra det i olika frågor. Låt mig ta ett konkret exempel. Erik Wärnberg talade om höjd totalkönsumtion, men vi har kunnat läsa i tidningarna, se i TV och höra i radio de senaste dagarna hur konsumtionsutvecklingen har varit. Försäljningen av starksprit minskade fjärde kvartalet 1979 med 4,2 90, första kvartalet 1980 med 6,2 20, andra kvartalet 1980 med 7,2 Ze, tredje kvartalet 1980 med 9,7 26, fjärde kvartalet 1980 med 11,1 96 och första kvartalet 1981 med 14,8 £. Man får ibland intrycket — det framskymtade också när Erik Wärnberg talade om riksdagens målsättning och den alltför stora alkoholkonsumtionen — att en flodvåg av sprit sköljer över den svenska nationen. Men är det verkligen så? I en statistik som gäller 1979 — den har sannolikt förbättrats sedan dess, eftersom konsumtionen i Sverige har gått ner — upptagande 37 länder, och de kan väl sägas vara de industrialiserade länderna, kommer Sverige på 28:e plats. Endast fyra industrialiserade länder kommer efter Sverige. Här bör man också göra det påpekandet, att det är sannolikt att Sverige är det land som har den säkraste statistiken när det gäller uppgifter av det här slaget. Den här statistiken bygger som sagt på 1979, och sedan dess torde Sveriges position ha åkt ännu längre ner i tabellen, så att vi börjar ligga i slutet när det gäller totalkonsumtionen. De finska försöken kommer fram och har gjort så även i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning. Vi är nog många som menar att det ändå inte är relevant att jämföra Sverige med Finland, och det av många skäl. Alkoholsederna i Finland är, trots att landet ligger så nära oss, inte på långt när desamma som våra. De har sedan lång tid tillbaka varit i mycket högre grad koncentrerade just till helgerna. När man nämner Finland talar man också om att man skulle minska sjukhusens akutfall på lördagar. Det har inte gjorts någon undersökning om det i Finland, men ändå ger debatten intrycket att allt det här skulle ha skett. Beträffande polisen är det säkert riktigt som Erik Wärnberg säger, att det har skett en förbättring när det gäller ordningspolisen, men tala med kriminalpolisen! Vad säger man där? Jo, att man har fått en stegrad arbetsbelastning just därför att langningen, hembränningen och smugglingen har ökat. Det kan kanske till slut också vara av intresse att konstatera vad de svenska poliserna tycker. Jag har kamratföreningens tidning i min hand, och rubriken är, som många kan se: Lördagsstängt ökar kriminaliteten. Jag tycker vi borde ta litet hänsyn till detta också.

Herr talman! Knut Wachtmeister fortsätter att läsa ur Systembolagets remissvar. Kan inte Knut Wachtmeister hitta något mer remissvar som är negativt till försöket? Jag kan hitta rätt många som är positiva till försöket, främst från de sociala myndigheterna. Statistiken för fylleriförseelser i Sverige är helt ointressant, eftersom vi har avkriminaliserat fylleriet i Sverige. Dessutom spelar det in vilken personalsituation polisen har, hurudana sjukvårdsinrättningarna är. Alkoholpolitikerna har tagit hänsyn till vad de anställda tycker. Vi tror inte vi kan driva igenom någonting mot de anställdas absoluta motstånd. Det är därför vi har en försöksperiod på fyra månader. De anställda ville nöja sig med tre, medan det ursprungliga förslaget var ett år. De anställda är positiva till detta försök, och då borde det vara rimligt också för alkoholpolitikerna. Vi har en klart minskad alkoholkonsumtion just nu. Vad detta beror på är svårt att säga, men det kan leda till att det blir svårt att jämföra med konsumtionssiffrorna för ett år sedan. Det är tänkbart att det hade skett en sänkning ändå. Men vad vi med säkerhet kan få veta är om pressen på akutmottagningarna och vårdinrättningarna ändras. Säkert har Egon Jacobsson, liksom många andra här, fått ett brev från de ansvariga landstingsråden för sjukvården, där de talat om att de ser det här med glädje. De anser att sjukvårdsinrättningarna därmed kanske får en chans att klara vanligt sjuka också över helgerna. Jag vänder mig inte mot den talartid Egon Jacobsson använder, utan mot hans försök att förlöjliga den svenska riksdagen för att den sysslar med alkoholfrågor även om de är små. Detta är det stora felet i hans utfall — han tyckte ju ändå själv att frågorna var tillräckligt stora att syssla med. Dessa frågor är viktiga, och alla små saker tillsammans kan innebära rätt mycket. Det verkar som om Egon Jacobsson skulle vara nöjd med den konsumtion vi har. Vi ligger ju bara på 26:e plats! Vi har ingenting att vara rädda för i Sverige i jämförelse med andra länder, tycks han mena. Men de som sysslar med dessa saker på de inrättningar jag har talat om vet att tillståndet inte är särskilt bra. Man har förutspått en miljon alkoholskadade om något tiotal år. Det är en utveckling vi inte kan vara nöjda med. Jag ärledsen om Egon Jacobsson är nöjd med att vi bara ligger på 26:e plats och därför menar att det inte skulle vara några problem med den här frågan. Jag är fortfarande rädd för att reservanterna inte ställer upp bakom vår målsättning, även om de säger det nu.
Herr talman! Jag tycker litet synd om Erik Wärnberg. Han får stöd av en vpk-are och mothugg från en partivän. Han hade säkerligen tyckt det vara bättre om situationen varit omvänd. Han undrar varför jag citerar bara Systembolagets remissvar och inte något annat också. Jag tycker remissvaret är bra. Varför skall inte jag, som är motståndare till lördagsstängning, citera ett organ som har samma uppfattning som jag? Erik Wärnberg citerar vad andra säger, därför att han är en tillskyndare av detta förbud. Det är hans fulla rätt. Slutligen: Om man vill ha en minskning, varför stänger man inte på fredagarna också? Då blir det säkert minskad försäljning. Frågan är: Hur långt skall man gå för att försämra för allmänheten, de vanliga, hyggliga konsumenterna, för att komma åt dem som missbrukar alkohol och antagligen ändå kommer att fortsätta med det missbruket?

Herr talman! Jag skall börja med att korrigera en uppgift från Erik Wärnberg. Det var inte 26:e plats som Sverige låg på, utan 28:e. Jag är i och för sig inte nöjd med det, men jag tyckte ändå att det borde sägas, som en nyansering. Om man lyssnar på den svenska alkoholdebatten, får man nämligen alltför ofta intryck av att det är en flodvåg av sprit som sköljer över nationen — och så är det ingalunda. Jag började mitt första inlägg med att tala om alkoholoch drogproblemet som ett mycket allvarligt samhällsproblem och konstaterade vidare att bred politisk enighet tycks råda, i vart fall i debatterna, om att vi måste intensifiera kampen för att komma till rätta med drogmissbruket. Då nämnde jag också narkotika, och Erik Wärnberg försökte göra ett bemötande av det. Men vad är det som har hänt i det här landet under de senaste två månaderna? Jo, knarket har kommit in i landet på ett sätt som verkligen oroar, efter det att tullpersonalen fråntagits det som den trodde var dess lagliga möjlighet, nämligen att utföra kroppsbesiktning. Det får personalen inte göra i dag med mindre än att en åklagare har gett tillstånd. Jag kan tala om för Erik Wärnberg att jag också i den här frågan har haft kontakt med den aktuella personalgruppen, som har berättat hur man upplever sin arbetssituation i dag, när den i stort sett bara måste se hur knarket väller in i landet. Om vi inför svårigheter på lördagar och söndagar för människor som är beroende av alkohol och beroendeframkallande medel och samtidigt har narkotika i stort omlopp inom landet, vad händer då? Jo, risken är mycket stor att de människor som redan befinner sig i riskzonen går över till narkotiska preparat — med alla de konsekvenser som detta innebär. Sedan till brevet från landstingsrådet: Jag har läst det, och jag tycker det är bra. Men min kritik kvarstår också på den här punkten. Två lördagar under försöksperioden skulle systembutikerna ändå ha varit stängda — pingstafton och midsommarafton. Det är alltså bara tio eller elva lördagar som man kan bygga en utvärdering på. Är det möjligt för socialdepartementet att tillsammans med sjukvårdshuvudmännen på fjorton dagar lägga upp en seriös utvärderingsplan, så att man verkligen kan få belagt om intagningen på akutmottagningarna minskar på lördagkvällarna, om de ökar på fredagkvällarna osv.? Den planeringen saknas, och det är därför jag menar att om vi skall kunna belägga någonting måste försöket äga rum under en längre tidsperiod. Det bör också finnas möjligheter till en mer seriös planering av själva utvärderingen än vad som nu har kunnat ske.

Herr talman! Först vill jag tala om för herr Wachtmeister att jag håller på att diskutera en sakfråga. Jag diskuterar inte om jag får motstånd eller medhåll från socialdemokrater, vpk-are eller moderater. För mig är det här en sakfråga. Det gäller inte en värdering av människornas politiska hemvist. Jag är lika glad över att ha stöd hos herr Israelsson, som hos andra. Uppriktigt sagt begriper han den här frågan — och det är det viktigaste för mig. Jag tycker fortfarande att det är fattigt om man har bara ett enda remissvar att stödja sig på. Remissvaren från alla sociala myndigheter går ju åt det andra hållet. Det finns egentligen inget stöd att hämta i Systembolagets uppfattning mer än ur personalsynpunkt. Hur illa klämd herr Wachtmeister är framgår av att han nu vill stänga på fredagarna också. Om herr Wachtmeister framlägger en motion av det slaget, lovar jag att det skall bli en seriös behandling i skatteutskottet av förslaget. Men kasta inte ut det som ett förslag i brist på annat, vilket verkar vara fallet just nu! Menar Knut Wachtmeister allvar, måste vi pröva hur långtgående restriktioner som den vanlige svenske alkoholkonsumenten accepterar. Vi är ganska övertygade om att en lördagsstängning vore ett så litet intrång i hans service att det inte spelar någon roll. Däremot tror jag inte att det går att få gehör för en stängning av systembutikerna även på fredagar. Men kom gärna med motionen, så skall vi pröva den! Egon Jacobsson säger att vi gör gällande att det är en flodvåg av sprit över landet. Så har vi inte uttryckt det, men vi tycker att det är mycket allvarligt när den socialmedicinska vetenskapen i landet säger att en miljon människor kommer att vara alkoholskadade om något tiotal år. Om Egon Jacobsson är nöjd med denna situation, är det hans sak. Jag vet inte om vi ligger på 26:e eller 27:e plats i statistiken över den totala alkoholkonsumtionen. Dessutom sjunker ju våra totala konsumtion, så vi kanske i dag ligger först på 28:e plats. Jag har ingen aning om det, och det spelar dessutom mycket liten roll. Både Egon Jacobsson och jag vet nämligen att vi i landet har ett stort alkoholbruk och ett därav följande stort alkoholmissbruk, som vi måste försöka att hindra. Ingen tror att lördagsstängningen är ett universalmedel, som kommer att lösa alla problem. Men det kan vara den lilla ”kicken” som gör att vi kanske kan klara några av problemen. Och intrånget i servicen för vanliga människor är så litet att det inte har någon större betydelse. Jag tror att en utvärdering är möjlig att åstadkomma. Den blir inte fullständig eller så bra som den skulle ha kunnat bli om försöksperioden varit ett år. Men det finns vissa möjligheter att under de nu föreslagna fyra månaderna göra vissa utvärderingar som kan vara värdefulla för framtiden, och det är så utskottsmajoriteten vill ha det.

Herr talman! Erik Wärnberg, skatteutskottets ordförande, har i sitt anförande tagit upp alla de frågor som behandlas i propositionen. Eftersom jag har en relativt begränsad tid till mitt förfogande, går jag inte in på andra delar än just lördagsstängningen. I sitt anförande har Erik Wärnberg pekat på den administrativa sidan, dvs. personalfrågor och liknande, då det gäller lördagsstängningen. Jag instäm mer helt i de synpunkter som han där har framfört. Och jag vill understryka att det var personalen som först väckte frågan om lördagsstängning. Den gjorde det också först och främst av personalskäl. Att här peka på motstånd från personalens sida och på svårigheterna att praktiskt och administrativt genomföra en lördagsstängning vill också jag beteckna som den obotfärdiges förhinder. Jag vill också understryka vad Erik Wärnberg sade beträffande alkoholdebatten i stort. Det är många yttringar i denna debatt som är rena vanföreställningar. I bl.a. mellanölsdebatten yppas dessa vanföreställningar tid efter annan. Det finska exemplet har varit föremål för utvärdering i den hittills förda debatten. Jag vill erinra om att vi i går kväll hade arbetsplenum, och som vanligt sådana kvällar var TV-rummen välbesökta vid tiden för nyhetspro " grammen. Mycket större grupp än den som nu är samlad i kammaren såg och hörde i Aktuellt en rapport om hur det finska försöket med lördagsstängda systembutiker utfallit. I korta drag var resultatet av en utvärdering följande: Impulsköpen av alkoholdrycker hade minskat, totalkonsumtionen hade gått ned, polisens omhändertagande av fyllerister hade minskat, och — det finns skäl att markera detta särskilt — inga tecken till ökad langning kunde konstateras. Man kan sedan komplettera den bild som TV:s Aktuellt förmedlade med andra liktydiga rapporter från Finland. Jag tar då upp delar av statistiken som är jämförbara med svenska förhållanden.

Här har nu företrädare för reservanterna, dvs. motståndarna till förslaget, värderat erfarenheterna från Finland. Knut Wachtmeister har sagt att de inte är något att fästa sig vid. Men Finland är ju ett grannland, och många förhållanden är likvärdiga i de båda länderna. Och eftersom vi har erfarenheter så nära inpå oss att bjuda på, finns det då inte skäl att studera dem, även om de skulle gå stick i stäv med de egna önskemålen? Jag tycker att reservanternas krampaktiga försök att förklara bort erfarenheterna från Finland är just vad man på idrottsspråk brukar kalla för bortförklaringar. För att sedan tala om våra egna problem vet vi att vi har olyckstoppar i trafiken under helgerna och att flertalet av dessa trafikolyckor har spriten som orsak. Jag borde egentligen med detta kunna sluta min argumentering för att vi i Sverige bör följa det finska systemet med lördagsstängda alkoholbutiker, och jag kunde tillägga till dem som motsätter sig åtgärden: Vad är det egentligen ni bråkar om och varför? Frågan bör kanske också adresseras till dem som ivrigast ropar på att vi skall lösa problemen med störningarna och våldet i gatubilden med fler poliser och hårdare lagstiftning. Eftersom man vet att den bakomliggande orsaken till dessa problem i de flesta fall är spriten, frestas jag att använda det gamla slitna uttrycket i frågande form: Är det inte bättre att stämma i bäcken än i ån? Är det inte bättre att angripa den bakomliggande orsaken till gatubråken än att försöka med straffmetoden? Vad finns det för konsekvens i talet om ett friare och öppnare samhälle i alkoholdebatten, när denna fiktiva frihet måste omgärdas av fler poliser och hårdare lagar? I detta sammanhang vill jag också påminna om den vädjan till riksdagen om lördagsstängning av Systemet som en grupp sjukvårdsansvariga landstingspolitiker gjort. De vet vilken allvarlig belastning alkoholen innebär för akutsjukvården och som vårdpersonalen upplever som mycket pressande. De vet att andra sjuka undanträngs och inte kan få den vård som de behöver. Jag vill fråga om Egon Jacobsson tycker att den debatt som vi här för om alkoholpolitiken är en lappridebatt? Jag förstår kort sagt inte hans värdering i det fallet. Frågan om en rimlig service till den allmänhet som använder alkohol har tagits upp i några motioner och även av reservanterna. De ställer frågan om inte den skötsamme medborgaren har rätt till den service som lördagsöppet ger. Jag anser att det argumentet är mycket svagt. Särskilt när man talar om glesbygden, med alla de serviceproblem vi har där, tycker jag att det går att helt bortse från det argumentet. Herr talman! När det gäller de förslag som finns samlade i utskottsmajoritetens skrivning vill jag i fråga om motion 1546 avslutningsvis peka på att denna till största delen är tillstyrkt. Jag hoppas att de många motionärerna därmed känner sig tillfredsställda. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag vill bara kort och gott konstatera beträffande Finland att finnarna har beslutat att inte utsträcka lördagsstängningen utöver sommarmånaderna. Man har alltså inte beslutat att lördagsstängning skall tillämpas under hela året. Det tyder på att man där inte tror att åtgärden är så oerhört effektiv som den förefaller att vara sedan man hört den här debatten.
Herr talman! När man lyssnade på Rune Ångström fick man nästan intrycket att Finlands sak är vår. Jag försökte tidigare säga att det kanske ändå inte är så relevant att jämföra Finland med Sverige i det här avseendet. Det skall också sägas att man där inte har gjort så värst mycket av utvärderingar. När det gäller sjukvården finns, såvitt vi vet, inga som helst sådana. Om Rune Ångström har fått ta del av några utvärderingar, borde det ligga i kammarens intresse att få dem redovisade. Rune Ångström talar om lappridebatt. Jag började med att säga att jag fann det egendomligt och fantastiskt att ett sådant här förslag skall behandlas av riksdagen, helt enkelt därför att alkoholpolitiken är en alltför viktig fråga för att den skall schabblas bort genom en försöksverksamhet av denna typ. Detta har jag sagt i flera inlägg. När det gäller sjukvården är jag ytterst intresserad av att få belägg för att vad som sagts här beträffande resultatet är riktigt, men då räcker det inte med den försöksverksamhet som har skisserats i detta förslag och som man skall fatta beslut om 14 dagar innan den träder i kraft. Det finns ingen planering för hur utvärderingen skall ske. Det är därför jag hävdar att det, om ett försök med lördagsstängda butiker skall genomföras — och jag motsätter mig inte det — skall finnas en planering för utvärderingen. Jag slutade mitt första inlägg med att säga, att om man skall genomföra ett sådant här försök, då vore det i så fall bättre om detta påbörjadest.ex. den 1 juni 1982 och pågick under ett år. Då skulle man i lugn och ro kunna göra en planering för utvärderingen, och man skulle få mera tid för frågor som gäller Systembolaget och dess personal. Därefter kunde man ha fört en seriös debatt om vilket resultat försöket slutligen gav.

Herr talman! Både Knut Wachtmeister och Egon Jacobsson bestrider uppgifterna om erfarenheterna från Finland. Knut Wachtmeister framför också synpunkten att Finland inte har fattat beslut om att gå vidare med lördagsstängning året runt. Jag vill säga att man håller på att utvärdera erfarenheterna i Finland, och man överväger att så småningom lägga fram förslag i denna riktning. I det här fallet, Egon Jacobsson, ligger det väldigt nära till hands att dra paralleller mellan de finska försöken och det försök som vi skall fatta beslut om med anledning av regeringsförslaget. Vidare är jag överraskad över att Egon Jacobsson, som ju har ägnat så mycken tid åt att finna argument mot lördagsstängningen, inte har kontaktat vårdpersonal på akutmottagningarna runt om i landet. Om han hade gjort det, skulle han ha fått ta del av personalens samstämmiga uppfattning, att dess arbetssituation särskilt under lördagsdygnet helt enkelt är vidrig. Ca 80 90 av alla som tas in på akutmottagningarna under lördagsdygnet har som bakgrund alkoholen. Det finns statistik på detta, Egon Jacobsson, och den statistiken finns tillgänglig på Landstingsförbundet. Jag anser att det är viktigt att man tittar på dessa förhållanden och överväger motåtgärder när de är så pass allvarliga. Jag vill återkomma till att motståndarna till lördagsstängningen också åberopar att det skulle drabba glesbygderna särskilt svårt. Eftersom jag själv hör hemma i ett glesbygdslän och upplevt och upplever den fortgående serviceförsämringen inom viktiga områden, t.ex. indragning av kommunikationer, nedlagda postkontor och nedlagda skolor, kan jag försäkra de oroliga att obehaget av systemstängning på lördagar är försumbart då det gäller glesbygden. Jag är också litet förvånad över det utökade brödraskapet på barrikaderna för rättvisa åt glesbygderna. Det är inte de vanliga ansiktena man ser. Jag hoppas bara att de också i andra frågor finns med i kampen för glesbygderna.
Herr talman! Rune Ångström måste ha lyssnat dåligt på de tidigare inlägg som jag har gjort. Jag har verkligen tillmätt och tillmäter sjukvårdshuvudmännen ett stort ansvar i denna bekymmersamma fråga. Jag har också förståelse för problemet, så stor förståelse att jag menar, att om ett försök skall genomföras med lördagsstängda systembutiker, bör man anslå en tidsperiod som möjliggör en seriös utvärdering. Jag sade i ett tidigare inlägg att under den föreslagna försöksperioden infaller två lördagar då butikerna under alla förhållanden skulle vara stängda, pingstafton och midsommarafton. Det är tio eller elva lördagar kvar att ha som utvärderingsgrund.

Herr talman! Jag tycker att Egon Jacobsson just då det gäller den sista replikväxlingen skulle ha lyssnat till Per Israelsson och även ha läst vad en del motionärer har skrivit i sammanhanget. Det finns en stor grupp inom riksdagen som önskar att detta försök skulle ha utsträckts till att gälla ett helt år. Men när nu förslaget, i dess föreliggande skick, har vunnit en klar majoritet i utskottet tycker jag att Egon Jacobsson och hans kamrater på den sidan också skulle ansluta sig till utskottsmajoriteten. Vi får en försöksperiod på fyra månader. Vi har möjligheter att utvärdera den försöksperioden — med det resultat det kan ge. Vi har då också möjligheter att förlänga försöksperioden eller gå vidare med ett definitivt ställningstagande. Ge denna försöksverksamhet en chans! Då tror jag att vi får ett bättre underlag för den fortsatta alkoholdebatten.

Herr talman! Om inte om hade funnits, så hade vi, precis som Egon Jacobsson önskar, haft ett försök med lördagsstängning av systembutikerna på ett år. Den grupp, SAMO, som har sysslat med den här frågan kom nämligen med sitt förslag redan i december 1980, men på grund av att man inte kunde komma överens i regeringen drog det ut på tiden innan förslaget kunde framläggas. Det är intressant att se vilka det är i SAMO-gruppen — som strängt taget består av statssekreterarna — som har föreslagit det här försöket. Kommitténs majoritet föreslår att en sådan försöksverksamhet skall genomföras.

Det är dessa som tillstyrkt förslaget med den längre försöksperioden. Det föreligger också ett tidigare förslag från socialstyrelsen om att man skall genomföra en sådan försöksperiod. Hade vi fått det förslaget i tid och hade moderaterna i regeringen inte bromsat, tror jag att vi hade kunnat genomföra en försöksperiod på ett år, eftersom vi då hade kunnat få fram förslaget i god tid. Men jag får säga som Rune Ångström och andra här, att när vi inte har kunnat få det allra bästa så får vi nöja oss med det näst bästa. Jag är alldeles säker på att det går att göra en utvärdering också av det här försöket. Jagtror att man bör ta mycket stor hänsyn till vad landstingsråden har sagt. Det är två saker i den här frågan som är väsentliga. Man kan för det första bringa ner konsumtionen av alkohol något. Visserligen blir det inte särskilt mycket, men om man kan få en minskning med 2 å 3 26, är det naturligtvis värdefulla procent, och i kvantitet är det väldigt mycket. Jag vill för det andra understryka — vilket också har sagts här — att konsumtion och missbruk hör ihop, även om vi kan vara övertygade om att det ofta finns en tidsperiod mellan vad som kallas konsumtion och vad som är missbruk. När vit.ex. har talat om mellanölet är det alldeles klart att minskningen av alkoholkonsumtionen inte sker omedelbart, eftersom ungdomar som har kommit in i ett beroende sedan fortsätter på samma sätt. Vi kommer alltså, menar jag, under ganska lång tid att på missbrukarsidan få dras med sviterna av den liberaliseringsperiod som vi har haft när det gäller alkoholpolitiken och som exempelvis föranledde den socialdemokratiska partikongressen att behandla denna fråga som en av de viktigaste. Vad man där kom överens om — och som riksdagen också har kommit överens om — är att man måste försöka tränga tillbaka konsumtionen, begränsa missbruket och sätta in det i det sociala sammanhanget. Man kan kanske beklaga att ett sådant här förslag om lördagsstängning av systembutikerna under fyra sommarmånader kommer isolerat. Jag håller med dem som anser att det hade varit bättre om det hade bakats in i ett större sammanhang, så att man hade kunnat se det som en del i en större enhet. Men jag vill gärna understryka att den målsättning som riksdagen enhälligt har beslutat om nu faktiskt är understödd av A-nämnden i socialstyrelsen, som säger att man bör kunna få en begränsning med 20 26 av alkoholkonsumtionen under 1980-talet. För en tid sedan hade ett sådant mål kunnat verka orealistiskt, men nu kan vi glädja oss åt att vi har fått en begränsning av ganska stor omfattning i den konsumtionen. Genom lördagsstängningen hoppas vi kunna nedbringa alkoholkonsumtionen ytterligare. Det är väl ingen i den här kammaren eller bland allmänheten som tror att den begränsningen — som vi nu får höra om i massmedia och, naturligtvis, från Systembolaget — har kommit av sig själv. Den har kommit därför att man har riktat in sig på detta. Det glädjande i sammanhanget tycker jag är att om man bestämmer sig för en sak, så går det. Det är inte bara så att vi är ställda in iett sammanhang som vi inte kan göra någonting åt. Sätter man in åtgärder — och då menar jag åtgärder på bred front, både positiva och restriktiva — så når man sitt mål. Det är det, herr talman, som vi har att lära av det som skedde på 1800-talet och som begränsade konsumtionen så starkt fram till ungefär 1920 å 1930, då en ny period inträdde när det gäller alkoholbruket i vårt land. Jag har i min hand en rapport från ledningsgruppen för utredning angående kommunens alkoholpolitik. Den är daterad i oktober 1979 och utgiven av kommunstyrelsen i Stockholm. Rapporten är undertecknad av Inger Båvner, Margareta Andrén, Göran Ericsson, Sören Carlson, Elisabet Söderström, Herbert Vikberg och Sune Währner. Gruppen har i sin framställning också talat om systembutikernas öppethållande och kommer enhälligt till den slutsatsen att man under en period av ett år bör pröva lördagsstängning. Man föreslår att detta experiment genomförs i samarbete med regeringen och att försöket följs upp av forskningsinsatser. Jag har tillsammans med några kamrater under den allmänna motionstiden väckt en motion i denna fråga. Vi har också begärt ett försök på just ett år, och vi har anhållit att det skall ske en utvärdering. Detta är motion 1166. Jag hade hoppats att vi skulle kunna få denna motion bifallen. Som jag sagt tidigare tror jag att det hade varit bättre. Det har inte gått, och nu står vi i begrepp att fatta beslut om ett försök under en betydligt kortare tid. Men när man inte får det man önskar — det som är bäst —, då får man, som Per Israelsson sade, välja det som är näst bäst. Jag vill gärna till slut säga att vi får bereda oss på att ta många tag när det gäller de här frågorna. Vi får heller inte hesitera inför beslut som kan verka besvärliga men som ändå måste fattas. Men jag vill understryka att det måste ske i ett större sammanhang och inlemmas i både positiva och restriktiva åtgärder. Det måste vidare ske på en bred front. Jag har, herr talman, talat litet grand om allmänhetens reaktioner. Jag har en uppgift om att en svensk opinionsundersökning visar att andelen positiva till en lördagsstängning av systembutikerna är klart större, nämligen 43 90, än andelen negativa, som var 32 Zo. Enligt en annan undersökning skulle drygt 50 96 av den vuxna befolkningen välkomna en lördagsstängning. Jag tror att den här majoriteten har förstått att man får ta på sig litet svårigheter, litet restriktioner, om man kan vinna någonting som är betydligt bättre, nämligen nyktrare förhållanden i Sverige.

Herr talman! Häromkvällen deltog jag i en nykterhetspolitisk debatt i min hemkommun. En man ur publiken sade under diskussionen att han tyckte att svensk alkoholpolitik påminner om det famösa baket, där man sätter in degen i ugnen och slänger in jästen efteråt. Vad gäller förslaget om försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker tycker jag att det ligger en del i hans kritik. Eller för att använda en annan liknelse: Man har sjösatt båten utan att betänka att den bör ha antingen åror, segel eller motor också. Den springande punkten i min kritik av det sätt på vilket propositionen i denna del är skriven, och ännu mer av det sätt på vilket såväl utskottsmajoriteten som reservanterna behandlat frågan, är att man ändå framhärdar i att kalla det hela för ett försök. Enligt gängse betraktelsesätt är ett försök avsett att undersöka om en viss åtgärd förtjänar att upprepas eller eventuellt senare permanentas. När man genomför ett försök väntar man sig i allmänhet att få svar på en del frågor som man ställt sig i samband med försöket. Ingen av oss här i kammaren väntar sig väl heller något annat än att försöket med lördagsstängda systembutiker i en eller annan form återkommeri den politiska debatten och i beslutsprocessen någon gång längre fram. Det hade då varit värdefullt att ha systematiskt kartlagda erfarenheter av det här försöket att grunda nästa beslut på. Propositionen säger också ambitiöst: ”Det är väsentligt att verksamheten blir föremål för en vetenskapligt upplagd utvärdering genom vilken såväl alkoholpolitiska som andra effekter av lördagsstängningen kartläggs.” Samtidigt drar man upp riktlinjer för riksdagens beslut i frågan på ett sätt som enligt min mening omöjliggör varje utvärdering som skall kunna göra anspråk på att vara vetenskapligt upplagd. Utskottet hade haft goda möjligheter att rätta till detta. I en moderat motion, där jag själv står som första namn, har påpekats några viktiga områden på vilka en utvärdering hade varit intressant, t.ex. om verkligen belastningen på sjukhusens akutmottagningar kommer att minska, om suget efter narkotika under helgerna kommer att öka, om resorna över gränserna för att köpa sprit kommer att öka, om inköpsvanor i glesbygden väsentligt kommer att påverkas, osv. I motionen finns också konstruktiva förslag till hur en utvärdering av en del frågekomplex kan göras.

Åsikt står mot åsikt i den här frågan. Det är intressant att jämföra utskottsmajoritetens för all del något mindre tvärsäkra påståenden med reservanternas uppfattning. Majoriteten konstaterar att försöket kan komma att bidra till en minskning av alkoholkonsumtionen och bättre ordning och även få positiva effekter på sjukvården och trafiken. Reservanterna finner att försöksverksamheten inte fyller något meningsfullt alkoholpolitiskt syfte. För majoriteten är det mindre sannolikt att hembränningen kommer att tillta. Reservanterna befarar att langning, hembränning och smuggling kommer att öka. Och det tråkiga är att alla dessa i och för sig kloka personer kommer efter försöket att ha precis samma uppfattningar som före försöket. Det enda vi med absolut säkerhet kan förutsäga är att försöket kommer att visa att Systembolagets försäljning på lördagar kommer att minska, om man Hade försöket lagts upp med möjligheter till en seriös utvärdering, hade vi nästa gång haft säkrare svar på många frågor och vetat vem som hade rätt och vem som hade fel på en del av de här punkterna. Evert Svensson säger, att om det inte varit oenighet i regeringen, hade man kunnat fatta beslutet i tid och förbereda utvärderingen. Det resonemanget håller inte. Det finns ingen naturlag som säger att försöket skall börja den 1 juni. Tvärtom har vi i vår motion pekat på en del skäl som talar för att just sommarmånaderna är speciellt olämpliga för det här försöket. Beträffande behovet av en utvärdering över huvud taget är utskottsmajoriteten litet motsägelsefull. Man säger först att möjligheterna att göra en utvärdering inte bör tillmätas alltför avgörande betydelse. Litet längre ner på samma sida i betänkandet säger man att det är angeläget att försöket genomförs och verkningarna därav utvärderas så långt det är möjligt och lämpligt. Reservanterna påpekar — i det här fallet mycket riktigt — att uppläggningen gör den avsedda utvärderingen i det närmaste värdelös. Men de drar också därav den litet förhastade slutsatsen att försöket inte alls skall göras. Den logiska syntesen av de båda i utskottet skiljaktiga meningarna hade varit att man enats om att göra försöket men förbättra uppläggningen, så att en utvärdering värd namnet hade kunnat göras. Det har vi också föreslagit i vår motion. Men hur har man då behandlat motionen? Jag finner att man egentligen inte har behandlat den alls. Det känns desto mer egendomligt, när man i dag hör representanter för utskottet — både från majoritetsoch minoritetssidan — hävda de argument som finns i motionen. I betänkandet refererar man på sedvanligt sätt något av motionens innehåll, om än synnerligen kortfattat och föga upplysande. Men ingenstans finner man en rad om vad utskottet ansett om motionen eller på vilka grunder man avstyrkt den. Vpk-motionen, som i mycket har samma anda och innehåll som vår motion, behandlas på samma summariska sätt. Det är dock vanligt att man i utskottsbetänkanden kan finna någon rad om att man av den eller den anledningen avstyrker en motion eller inte finner att den bör föranleda någon åtgärd. Här talar man i stället en stund om propositionen och konstaterar bara, att eftersom man tillstyrker propositionen, avstyrker man i en klump sex motioner med sinsemellan mycket olika yrkanden. Erik Wärnberg har här lovat Knut Wachtmeister att seriöst behandla en eventuell motion om att stänga systemet på fredagar. Men vår motion, som här har förelegat med ett seriöst innehåll, har inte rönt motsvarande öde. Vår motion, nr 2129, avstyrker man endast med motiveringen att man tillstyrker propositionen, som i sig innehåller kravet på en vetenskapligt upplagd utvärdering — alltså inga blygsamma ambitioner — utan att kommentera det faktum att en sådan inte kan göras på de premisser som nu, vid ett bifall till utskottets hemställan, kommer att föreligga. Herr talman! Med anledning av det anförda ber jag att få yrka bifall till motion nr 2129. Med kännedom om det öde sådana yrkanden brukar gå till mötes vill jag dock deklarera, att om jag i sista omgången tvingas välja mellan utskottsmajoritetens förslag och reservationen, kommer jag att stödja utskottets förslag. Jag hör nämligen till dem som tror — jag understyrker tror — att det kan minska totalkonsumtionen av alkohol, om det blir besvärligare att få tag i sprit på lördagar. Men jag beklagar att det inte tycks finnas någon allvarligt menad vilja att ta reda på — till nästa gång vi skall stänga systembutikerna — tillräckligt mycket fakta för att vi den gången skall vera om det gör någon alkoholpolitisk nytta eller inte.

Herr talman! Jag har svårt att förstå regeringens alkoholpolitiska handlingsmönster. Man plottrar sig fram. Det skapar inte i längden någon större trovärdighet. Jag saknar det mer långsiktiga handlingsmönstret, som skall vara en naturlig uppföljning av den alkoholpolitiska målsättning som riksdagen 1977 enhälligt fattade beslut om. Här lägger regeringen i snabb följd fram propositioner om detaljer och bryter ned sina förslag alltför mycket. För några veckor sedan hade vi en proposition i snabbvinsfrågan, i dag är det lördagsstängda systembutiker, och rimligen borde vi också under vårriksdagen få förslag om ändrad alkoholbeskattning. Det skulle ha känts positivare och mer meningsfullt om allt hade presenterats i ett enda paket. Det skulle ha kunnat kompletteras med förslag till ytterligare insatser, som skulle ge oss ett åtgärdspaket med klarare inriktning mot den målsättning som vi alla synes vara intresserade av, nämligen att nå följande huvudmål, som bl.a. återfinns i SAMO:s direktiv: 1. Åtgärder för att påverka attityder och värderingar kring bruket av alkohol och andra droger. 2. Åtgärder för att begränsa alkoholens tillgänglighet och minska alkoholskadorna. Det här är åtgärder som vi förväntar oss skall komma mycket snart. Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har ändå kunnat enas om ett beslut, som innebär att den totala alkoholkonsumtionen skall minskas med 20 20 under en tioårsperiod. Denna nämnd för alkoholfrågor inom socialstyrelsen är ju i mycket hög grad baserad på folkrörelseengagemang, och den har enligt direktiv tillkommit via riksdagen. Den önskade minskningen kan enligt A-nämnden ske genom att priset på alkohol reellt höjs med 3 96 varje år. Ett aktivt utnyttjande av prisinstrumentet, kombinerat med informationskampanjer och andra åtgärder som syftar till att förändra attityder till och bruk av alkohol, bör kunna ge resultat. Jag hälsar A-nämndens beslut varmt välkommet i debatten, och jag hoppas också att vi här i riksdagen på ett mer konkret sätt skall kunna omforma vår målsättning, så att vi kan uppnå det mål som A-nämnden har formulerat. En framgångsrik alkoholpolitik fordrar också helt naturligt att vi angriper sådana företeelser i samhället som leder till otrygghet och vanmakt: arbetslöshet, bostadsbrist, konkurrens om utbildningsplatser m.m. Jämsides med detta långsiktiga och svåra arbete måste riksdagen vara beredd att besluta om direkta åtgärder, som riktar sig mot såväl måttlighetskonsumenter som missbrukare av alkohol. Det bör också betonas att det är här i riksdagen som besluten om alkoholpolitiken skall tas. Systembolaget skall sköta sin uppgift, som samhället ålagt det, nämligen att sälja så litet alkohol som möjligt. Det kan aldrig vara Systembolagets uppgift att vara med och forma de alkoholpolitiska besluten — vilket man kan tro att företrädare för bolaget anser, om man tar del av pressdebatten. Det finns all anledning att konstatera att det utspel som Systembolaget gjorde häromdagen kan diskuteras, men på en punkt var Systembolagets besked välgörande. Den minskning av alkoholkonsumtionen som bolaget synes oroas för är ett resultat av de åtgärder, de små futtiga åtgärder, som vi efter många timmars debatter har beslutat om i den här kammaren. Också i dag är det en diskussion om detaljer i alkoholpolitiken. Detaljer som var för sig knappast betyder så mycket, men som infogade i sitt sammanhang bildar ett nät som skall förhindra att ytterligare människor fastnar i John Finkelmans armar. Det är en rätt märklig debatt som förs här. Jag lyssnade till Egon Jacobsson, som i sin argumentering är emot fyramånadersförsöket, men mycket väl kan tillstyrka ett förslag om en ettårsperiod. Däremot motionerar han om avslag. Det är egentligen inte en konsekvent hållning. Lördagsstängningen under fyra månader är ett försök, som skall ge oss svar på frågan om den resulterar i en förbättrad situation. Det har här i debatten framkommit att uppgifter från Finland tyder på att man där kunnat registrera framgångar med lördagsstängda systembutiker. Det är inte säkert att det blir likadant i Sverige, men det finns anledning att tro att så blir fallet, och då är det också värt att prövas. Lördagsstängningen kommer att direkt påverka missbrukarna och storkonsumenterna men har mycket liten betydelse för måttlighetskonsumenterna. De som dricker upp helgspriten redan på fredagen kommer under fyra månader att mista sina möjligheter att fylla på lagret under veckohelgen, åtminstone på legal väg. Det påstås att langningen kommer att öka — men, se, det tror inte jag, eftersom missbrukarna i hög grad använder sig av vin. Vin ingår inte i langarnas verksamhet, och starkspriten är för dyr. Många missbrukare kommer därför till följd av lördagsstängningen att få två nyktra dagar under veckohelgerna under dessa sommarveckor. I den här debatten har tidigare omnämnts det brev som de socialdemokratiska landstingsråden tillställt oss. Landstingsråden hävdar att trycket på sjukhusens akutmottagningar kommer att minska avsevärt under helgerna, om lördagsstängningen genomförs. Det är ett mycket betydelsefullt argument som ingen här i kammaren heller har bortsett ifrån. Trycket på sjukvårdsapparaten och sjukvårdens kostnader behöver minskas — det är vi ganska eniga om. Jag tror att vi alla också kan vara eniga om att den straffskärpning för olovlig alkoholhantering som föreslås i propositionen är bra. Det är också ett sätt att markera att alkoholfrågan är allvarlig och att överträdelser av gällande regler skall bestraffas hårdare. Det finns inget försvar för dem som langar alkohol. Särskilt viktigt är det att vi är vaksamma och skärper möjligheterna att ingripa när det gäller langning till ungdomen. Detta är mina skäl för att stödja utskottets hemställan när det gäller Systembolaget. Herr talman! Slutligen vill jag beklaga att utskottet inte kunnat tillstyrka motionen om att en del av vinsten från Vin & Spritcentralen skall avsättas till alkoholforskning. Möjligen kan man tolka utskottets skrivning så, att alkoholforskningen skall prioriteras och få rejäla anslag, oberoende av det statsfinansiella läget eller det ekonomiska resultatet av alkoholhanteringen. Om det vore så vore det bra. Tyvärr finns det inga tecken som tyder på att så skulle vara fallet, och det beklagar jag. I debatten om snabbvinerna och även i dag efterlystes fakta att grunda våra beslut på. Alltför ofta tar vi här i kammaren till bristen på forskningsresultat som ett alibi i vår ovilja att angripa alkoholproblemet på de fronter där det kan ge resultat: ett bättre nykterhetstillstånd. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I enighet fattade riksdagen 1977 beslut om att den alkoholpolitiska målsättningen skulle vara att minska totalkonsumtionen. Det var den gången inte möjligt att utforma de åtgärder som skulle vidtas — det fick bli en senare sak. Dock framhölls i en speciell proposition om skatterna att skatteinstrumentet skulle användas för att minska totalkonsumtionen. Sedan har debatten om vilka åtgärder som skulle vidtas fortsatt. Tyvärr har man inte funnit den kungsväg som skulle leda till ett idealförhållande beträffande alkoholen. Redan Platon sade att man egentligen inte har rätt att kritisera, om man inte har något bättre att sätta i stället. De som kritiserar lördagsstängning och en del andra åtgärder kunde ju då föreslå hur vi skall göra i stället. Men vi får bara negativa uttalanden. Det finns ingen storslägga som kan tas fram för att klara problemen, utan det är en rad mindre åtgärder som sammantagna kommer att resultera i en konsumtionsminskning. Och en sådan har vi fått nu. Det är faktiskt en rätt tydlig minskning av konsumtionen — 5,3 96 förra året och 10 926 under det första kvartalet i år. Vi kunde tidigare knappast drömma om att vi skulle nå sådana resultat. Och det är ju de samlade, till synes mindre, åtgärderna som har resulterat i att konsumtionen minskar. Vissa grupper opponerar sig emellertid ständigt mot varje åtgärd.

Inte i något av de fallen ansåg de att det var någon nytta med åtgärden. Ändå har dessa åtgärder sammantagna lett till ett gott resultat. Deras stora betydelse är att de har förändrat hela attityden till sprit. Den är inte accepterad på samma sätt som tidigare. Staten säger ifrån: Här bjuds inte på sprit. Staten säger till företagen: Vi accepterar inga avdrag för sprit. Jag tror således att den rätta vägen är att vidta en rad till synes små åtgärder för att nå resultat. En sådan åtgärd är den som vi behandlar i dag. Egon Jacobsson frågade: Tror ni att detta löser problemen? Nej, det gör det inte. Det är bara en av de åtgärder som måste vidtas för att vi skall nå resultat. En koalition mellan två socialdemokrater och två moderater har satt sig emot förslaget. Jag vet inte vilken målsättning de har — om den verkligen är densamma som riksdagens. Det står nämligen i reservationen: ”Missbrukskonsumtionen minskade inte genom införande av mellanölsförbudet.” Detta vet inte reservanterna någonting om. Men det ger en antydan om att det bara är missbruken man talar om. Det var emellertid totalkonsumtionen som vi fattade beslut om 1977. Man hakar ofta upp sig på missbrukarna. Vi har belägg för att det är ytterligt svårt att få de verkligt alkoholskadade att ändra sina vanor — det är egentligen bara de kristliga organisationerna och Länkarna som lyckas med det. Det är måttlighetssuparna som är problemet. Här protesterar säkerligen många; det är ju förfärligt att säga något sådant. Men det är från måttlighetssuparna som alkoholisterna rekryteras. Vi har 300 000 eller 500 000 alkoholskadade. De avlider ju tidigare än andra människor på grund av sina skador. Lika fullt marscherar det upp en kuslig armé som fyller ut leden. I stället för färre alkoholskadade får vi fler. Man säger i reservationen: ”Den svenska alkoholpolitiken präglas av osäkerhet och förvirring.” Det gör den inte alls. Vi har en klar och bestämd målsättning, även om det kan vara diskussion om vissa av de åtgärder som vi skall vidta. Mellanölsförbudet var utomordentligt bra. Första året efter det att det hade införts minskade konsumtionen av alkohol med nära 11 96. Jag kan inte minnas att den någon gång har minskat så starkt. Förbudet ledde alltså till resultat. Nu talar man om inköp av alkohol på lördagar ungefär som om det gällde mjölk. Det måste vara öppet alltid för att man skall kunna köpa alkohol. Men samtidigt talar man om de ordningsamma förbrukarna som inte missbrukar alkohol på något sätt. Då skulle man väl kunna tänka sig att dessa ordningsamma förbrukare köper på de andra dagarna och att de inte köper bara för en vecka utan för en något längre period. Dessa drycker blir ju knappast förstörda utan kan förvaras en tid. Jag kan inte inse att man köper sprit som mjölk, så att butikerna nödvändigtvis måste ha öppet på lördagarna. Det har inte berörts här, men varje människa har väl en del bankärenden och bankerna är stängda på lördagarna. Inte ett ord till protest mot att bankerna har lördagsstängt. Man kan anlita posten i stället, men posten har också börjat inskränka sina tider och kommer kanske att gå vidare med det. Dessutom debiterar posten en särskild avgift på lördagarna. Jag väntar mig att reservanternas nästa steg blir att vi måste öppna bankerna på lördagarna, för det går inte för sig att ha dem stängda. Reservanternas argument går ut på att de försöker gissa sig till en hel del olyckor som skulle hända om systembutikerna har lördagsstängt. Men vi har i det fallet ett utmärkt exempel från Finland. Vad som nu diskuteras är egentligen inte försök nr 1 utan försök nr 2, som kan utnyttja erfarenheterna från det första försöket. Finland och Sverige är väldigt lika i många avseenden. Det säger inte så mycket om världskonsumtionen, men om Egon Jacobsson vill veta det kan jagtala om att det skiljer bara ett par platser i tabellen i fråga om konsumtion mellan Sverige och Finland. Därför kan man mycket väl nogsamt studera hur Finland har reagerat. Knut Wachtmeister har tagit upp Systembolagets yttrande över de finska försöken, men den senaste uppgiften som har åberopats är den som kom i går eller i förrgår, när en man från Alko redogjorde för resultaten. Det uttalandet präglades av en starkt positiv inställning till att man skulle fortsätta försöken. I fråga om langningen svarade han: Nej, vi har inte observerat att langningen har ökat. Inköpen på fredagar har ökat 20 26, men hela hans inställning — och detta är de senaste uppgifterna — visar att de finska försöken är någonting som vi i Sverige mycket väl kunde ta efter. En butelj brännvin kostar 88 kr., och det är mycket pengar. Skall langaren sedan lägga på sin avans, blir det en mycket dyr butelj. Man får förutsätta att de som vänder sig till langare inte har obegränsade ekonomiska resurser, utan visst är de också priskänsliga. Jag har inte någon närmare kontakt med langare, men vad jag vet är det riktigt som Thure Jadestig sade, att langarna inte precis har något sortiment att erbjuda. De billiga vinerna bryr de sig inte om, för de tjänar mindre på dem. Kunde man få en del människor att låta bli att dricka på lördagar och söndagar, är de också i den goda situationen att de mycket uppoffrande människor som försöker hjälpa dem tillbaka kan få dem att hålla sig någorlunda nyktra under lördagen och söndagen. Då kan man kanske tala med dem och få in dem på RIA-center eller få dem till Länkarna, och möjligen kan de räddas om de inte har råkat komma alltför långt utför. Det är någonting att beakta. Man har talat om förmyndarmentalitet. Jag skall säga något om detta som ständigt framförs. Det är konstigt att när det gäller alkohol får man inte göra någonting. Du skall icke dräpa, du skall icke stjäla, du skall icke osv., står det i Bibeln, och vi fortsätter i den svenska lagstiftningen: Du skall icke ha dåliga staket så att dina djur går ut på andras ägor, du får inte göra det och du får inte göra det. Du skall icke gå in i riksdagens plenisal, för den är avsedd för ledamöter, sekreterare och andra. Det finns en hel rad du skall icke. Det accepteras, men när det gäller alkohol är det inte bra med förbud. Då är det, som Egon Jacobsson sade, t.o.m. en överförmyndarmentalitet, om man försöker hjälpa en del människor som har det svårt, t.ex. genom att hålla systembutikerna stängda på lördagar. Jag förstår inte att man inte kan visa en viss solidaritet mot sina medmänniskor. Om det nu är så lätt för många att behärska spriten, kunde man väl tänka på dem som har svårigheter och hjälpa dem genom att ha lördagsstängt. Det går en flodvåg av sprit över landet, påstår Egon Jacobsson att vi skulle ha sagt. Det vill jag inte göra gällande, men det räcker att 5 000-6 000 människor dör varje år i Sverige på grund av alkohol, det räcker att det finns mellan 300 000 och 500 000 alkoholskadade, det räcker att man har detta elände som TV har visat vid t.ex. Mariapolikliniken, det räcker att missbruket går allt längre ned i åldersgrupperna. Det är alldeles tillräckligt för att vi skall behöva vidta åtgärder.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

Herr talman! Torsten Bengtson påstår att vi från reservanternas sida säger nej till allting som gäller att försöka förbättra alkoholmissbrukarnas situation. Det gör vi visst inte. Ett enigt skatteutskott har förra året i sin skrivning framhållit att vi tycker att det är viktigt att priserna på alkoholprodukter följer med inflationen. Tidigare har det varit alltför lång tid mellan prishöjningarna. Vi tror att den minskade alkoholkonsumtionen 1980 i vårt land huvudsakligen beror på att priserna har sprungit så i höjden. Vi har också rekommenderat exempelvis att det ständigt skall finnas alkoholfritt som alternativ till alkoholhaltiga drycker. Vi tycker att det behövs en attitydförändring genom en massiv upplysning, särskild när det gäller de unga. Vi har sagt att sociallagstiftningen kan förbättras. Vi tycker att det är olyckligt att man förtidspensionerar en alkoholist, som på det viset får mera tid att ägna sig åt sitt missbruk än vad som eljest skulle vara fallet. Men vi tror att allmänhetens inställning till nykterhetslagstiftningen inte tjänar på alltför många sådana restriktioner som lördagsstängning i systembutikerna. Jag skall bara kort återge vad som har sagts i en statlig utredning om det: Den irritation från den skötsamma delen av kundkretsen som följer av en alltför begränsad affärstid torde på lång sikt ha ofördelaktiga verkningar på allmänhetens inställning i stort till nykterhetslagstiftningen. Slutligen tar Torsten Bengtson upp en jämförelse med bankerna: De har ju inte öppet på lördagarna, och varför skall då systembutikerna ha det? Jag vill göra två påpekanden. För det första har bankerna kvällsöppet en dag i veckan för att kunna möta de kunder som inte har möjlighet att på ordinarie arbetstid uträtta sina bankärenden. För det andra finns det något som heter Bankomat som man kan utnyttja på lördagar när inte bankerna är öppna. Jag förmodar att Torsten Bengtson inte vill rekommendera att samma slags affärsidéer skall förekomma på Systembolaget med kvällsöppet en kväll i veckan eller något slags automater där man kan få ut en halva Koskenkorva, om man så skulle önska.

Herr talman! Vi möter ofta argumentet att upplysning är det som egentligen skall klara av problemen. Vi har ingenting emot att här ges största möjliga upplysning, men det räcker inte. Man upplyser inte bort att människor börjar dricka för stora kvantiteter. De är inte särskilt känsliga för den upplysningen. Det är bra att man ger upplysning och talar om ungdomsfylleri och sådant, men det berör inte mig själv — så resonerar ofta en del människor som inte direkt vill göra någonting. Talet om restriktioner är litet märkligt, eftersom man ju har frihet att köpa hur mycket alkohol som helst. Det finns inget hinder för den saken. Nykterhetsrörelsen drev ju fram att motboken togs bort. Dessa restriktioner finns alltså inte. Men man är så känslig att man inför minsta åtgärd som vi försöker vidta slår ifrån sig och säger att det får inte förekomma. Men jag tror inte alls att Knut Wachtmeister säger att vi t.ex. bör släppa loss stiletterna igen så att de skall få finnas överallt. Det förbudet är vi nog eniga om att ha kvar. Det är naturligtvis en viss skillnad med bankerna. Jag skulle inte förorda försäljning av Koskenkorva i en automat. Det vore en smula för lättvindigt. Men bankomaterna innebär ändå en begränsning: det kan ändå inte bli obegränsade mängder med pengar som kommer ut den vägen. Och bankens vanliga ärenden kan man inte få expedierade på lördagar. Men ni förordar nu att hela sortimentet på Systembolaget skall vara tillgängligt under lördagar. Motsvarande service har man icke på bankerna. Jag finner fortfarande en negativ inställning, som jag beklagar, och att man behandlar alkoholfrågorna på annat sätt än man gör med andra företeelser och annan lagstiftning i samhället. Knut Wachtmeister har inte heller bemött vad jag sade om restriktioner på en hel del andra områden. Där syns han helt acceptera förbud. Men när det gäller alkoholen är han inte med. Jag finner fortfarande att reservanterna har en mycket bristfällig motivering i sin reservation och att den verkligen inte förtjänar stort stöd. Den åtgärd vi nu föreslår är fullt motiverad, och det finns ingen anledning att gå emot den. Ett sådant försök som det föreslagna är nyttigt med tanke på vad vi skall göra i framtiden för att bekämpa alkoholbruket.

Herr talman! Målsättningen för vår alkolholpolitik är och skall vara att minska den totala alkoholkonsumtionen i vårt land. Den samlade effekten av våra ansträngningar bör alltså leda fram till detta mål. Vi bör dock vara medvetna om att vi inte alltid når önskad effekt med de restriktioner vi inför. I motion 1980/81:666 har Kersti Swartz och jag tagit upp problemet med langning och den brist på konsekvens det faktiskt finns i dag vid försäljning. Vi har tagit upp problemet med tanke på ungdomen som är speciellt i riskzonen. Vi har en åldersgräns för inköp av sprit, vin och starköl. Denna gräns är befogad. Vi vet att ju yngre en människa är när hon börjar bruka eller missbruka alkohol, desto värre blir skadorna. Vi vill alltså genom åldersgränsen skydda våra ungdomar. Det vi inte klarar av är att helt hindra ungdomar att skaffa sprit. Vi har en betydande langning. Denna form av försäljning riktar sig naturligtvis till alla åldersgrupper och bör bekämpas. Vad gör vi då för att försvåra denna otäcka hantering? Ja, vi minns den kampanj som fördes i somras som riktade sig till föräldrar och äldre som köpte sprit till ungdomar. Den kampanjen var säkert bra, den fäste uppmärksamheten på att det faktiskt inte är att vara bussig och hjälpsam att köpa sprit till minderåriga, utan att det faktiskt är olagligt och dessutom klart olämpligt, om vi vill skydda våra ungdomar. Vi har i motionen påpekat att vi i dag faktiskt gör en del för att underlätta för langarna. Vi har en helt fri försäljning av sprit i små förpackningar i hur stora mängder som helst. Personalen i våra systembutiker kan inte säga nej till försäljning med mindre än att de kan bevisa att varorna skall försäljas vidare. Detta är naturligtvis omöjligt att bevisa, om man inte är närvarande när langningen sker. Likväl säger förnuftet att köper en person exempelvis 100 stycken 37:or brännvin eller en pall starköl som består av mer än 1 000 burkar, kommer han inte att förbruka detta själv. Dagens langare sprider inte ens ut sig på olika kassor vid sina inköp — de handlar rationellt. Vi gör ju heller inget för att försvåra för dem. Vi har i motionen anfört att vi anser att en registrering av påtagligt stora inköp bör införas och på detta sätt ge möjlighet till polisiära ingrepp. I sin skrivning säger utskottet att yrkandet ligger inom ramen för de direktiv SAMO har att arbeta efter. Vi har inga yrkanden i dag, utan hyser förhoppningen om att problemet uppmärksammas och åtgärder rekommenderas. Diskussion borde också kunna föras med Systembolaget om ändrade regler vid försäljning. I samband med det försök till lördagsstängning som vi eventuellt kommer att besluta om här i kammaren om en stund är det naturligtvis än mer angeläget att man följer upp frågan om försäljning. Att langningen ökar vid lördagsstängning är ju tyvärr en av de effekter man kan befara. Med detta kan jag yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Många meningsyttringar har framkommit under debattens gång i vad det gäller propositionens innehåll. Det är förslag som syftar till att minska den totala alkoholkonsumtionen och därmed också alkoholskadorna. Det är försöket med lördagsstängt på Systembolaget under tiden juni-september 1981. Låt mig i dessa frågor få anföra följande. Utvecklingen av försäljningen av alkohol i Sverige visar de senaste åren en betydligt större nedgång än den som en lördagsstängning ens under de mest gynnsamma förhållanden kan väntas ge. En av huvudorsakerna kan vara skattehöjningarna, men även den pågående debatten i alkoholfrågan kan ha inverkat. Det synes sannolikt att en positiv förändring av attityderna till alkohol håller på att ske i vårt samhälle. Denna utveckling kan störas av en restriktionsåtgärd av typ lördagsstängning. Om man trots allt vill göra ett försök, bör detta ske med största försiktighet. Detta säger Systembolaget i sin skrivelse. Det vore naturligtvis olyckligt om lördagsstängningen skulle leda till ökad langning och ökad hembränning. Men risken är påfallande att så skall bli fallet. Kan man som i dag, för dem som är beroende av alkohol och narkotika, köpa knark för tusentals kronor varje dag, då är det inga svårigheter eller problem att få fram några hundralappar till en flaska sprit på den svarta marknaden när systembutikerna är stängda. Olägenheterna med försöket drabbar naturligtvis dem som bor i glesbygd och dem som bor i en tätort, där man kanske har några mil till närmaste systembutik. Försöket får väl ge besked om hur stora dessa olägenheter blir. Det talas om att det är av alkoholpolitiska skäl som man vill stänga systembutikerna under några sommarmånader för att utvärdera effekterna av alkoholkonsumtionen. Låt mig ha en annan uppfattning i denna fråga. Många med mig är tveksamma om nykterheten eller konsumtionen kommer att förbättras med dessa åtgärder. Däremot har de anställda vid landets systembutiker velat ha ledigt några lördagar under några sommarmånader. Och detta kan vara skäl för att stänga systembutikerna på lördagarna under sommaren. Många tycker att detta är ett rimligt skäl för att ha lördagsstängt under exempelvis tre månader under sommaren, för att även de som arbetar i systembutik skall få njuta av sommar och sol. Systembolagets styrelse har också som ett tredje alternativ kunnat gå med på lördagsstängning under juni, juli och augusti månader. Alkoholen liksom narkotikan innebär stora problem inte bara för den enskilda människan utan också för vederbörandes familj och samhället i övrigt. Många är de som kommit med förslag och funderingar beträffande hur man skall lösa akoholproblemen. Ett sätt tros vara det vi i dag diskuterar, nämligen att ha lördagsstängt på Systemet under några sommarmånader. Det är, som jag tidigare sagt, inte många som tror att detta är någon bra lösning. Själv har jag ingen lösning på hur vi skall komma till rätta med alkoholproblemen. Men låt mig ändå i all enkelhet få säga något som kanske, tillsammans med mycket annat som både i dag och tidigare kommit fram i denna fråga, kan bidra till en lösning. Det är ett litet korn, som kan förkastas, om man så finner påkallat. Här i landet har vi en nykterhetsrörelse som arbetar för ett nyktrare Sverige. Vi har också andra organisationer som värnar om samma sak. Jag tänker då på Verdandi, arbetarrörelsens nykterhetsorganisation, och länkrörelsen. Om dessa organisationer mer än i dag kunde få komma ut i skolor och till föreningar av olika slag, då framför allt ungdomsorganisationer, kunde man kanske hoppas på att umgänget med alkohol skulle förbättras. Låt de som arbetar inom länkrörelsen berätta för de unga hur de upplevt sin situation tillsammans med alkoholen. De erfarenheter de kan berätta om är levande exempel, som säkert framför allt ungdomen tar intryck av. Naturligtvis kan även de andra organisationerna påverka ungdomens beteende till att avstå från alkohol. Till sist, och här håller jag med flertalet av de tidigare talarna: Hade man velat ha en bra utvärdering av lördagsstängningen på landets systembutiker, skulle man behövt en längre förberedelsetid och försöksperiod. Ju längre en försöksperiod är, desto bättre och säkrare blir resultatet. Att i dag fatta beslut som skall träda i kraft om några dagar är inte riktigt bra, om man tar hänsyn till att det är två parter på arbetsmarknaden som skall överlägga om fackliga frågor efter det att riksdagen fattat sitt beslut. En enda siffra i propositionen skulle ha gjort det lättare för alla, och det är om försöket genomförts under år 1982 och inte 1981.

Herr talman! 1977 var riksdagen så gott som enig om att den alltför höga alkoholkonsumtionen i vårt land måste sänkas. För att nå det målet måste en rad åtgärder sättas in. Det går inte så snabbt att åstadkomma en sänkning av alkoholkonsumtionen, men det är klart att vi nu med glädje skall konstatera att vi under den senaste tiden fått en minskning av alkoholförsäljningen. Hur bestående denna minskning blir och om alkoholförsäljningen fortsätter att sjunka ytterligare återstår att se. Men vad vi med visshet kan uttala oss om är att en fortsatt minskning av alkoholkonsumtionen är absolut nödvändig. Och för att klara detta behöver vi satsa både på förebyggande åtgärder såsom upplysning i skolor och på militärförband — då gärna genom frivilligorganisationer, som Owe Andréasson här var inne på — och på olika kampanjer av typen ”Stoppa langningen”. Denna uppfattning stärks, när man i dagens tidningar läser att försäljningen av snabbvinsatser har ökat oroväckande — i vissa butiker med över 50 90. Läkare, forskare och andra experter är överens om att det inte räcker med enbart information och upplysning, utan att åtgärder som begränsar tillgängligheten av alkohol också måste sättas in för att vi skall kunna nå det mål som vi här i riksdagen har satt upp. Upplysning, beskattning och restriktioner kompletterar varandra och behövs alla för att vi skall kunna vända den oroande ökningen av alkoholskadorna, inte minst i åldrarna 20-30 år. Som ett steg i begränsningen av tillgängligheten får nu ses en försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker under fyra månader. Det kan tyckas vara en ganska försiktig och begränsad åtgärd, men är trots detta ett viktigt försök. Det är i det här sammanhanget intressant att notera att en majoritet av vårt lands befolkning är för en sådan här åtgärd. Det kom tydligt fram i en SIFO-undersökning som gjordes för ungefär ett år sedan, trots att man bland allmänheten då knappast kände till de lyckade erfarenheterna från Finland. En sådan här föreslagen stängning skulle också vara ett bevis på att statsmakterna vill ta konkreta beslut för att försöka nå det 1977 uppsatta målet, och det skulle också bli ett ytterligare stöd åt alla som verkar inom opinionsbildningen för att minska alkoholkonsumtionen och därmed alkoholskadorna. Mitt eget agerande för att på försök få systembutikerna stängda på lördagarna har inte börjat först nu, i och med den allmänna debatten, utan det startade för flera år sedan. Då tillsattes nämligen i Stockholms kommun en alkoholpolitisk utredning med ledamöter från de fyra stora partierna och där jag var en av ledamöterna, precis som Evert Svensson tidigare nämnde. Dessutom motionerade jag tillsammans med andra folkpartister redan under allmänna motionstiden förra året om en försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker. Även i år är jag med på motioner med denna inriktning. I den s.k. LUKA-utredningen här i Stockholm har vi studerat vilken effekt de lördagsstängda systembutikerna hade i Finland. Av de rapporter vi fick framgick det att vid den första försöksverksamheten, i Åbo, sjönk försäljningen i butikerna med 6,6 20 jämfört med utvecklingen över hela landet. Speciellt stor var skillnaden när det gällde starkölsförsäljningen. Antalet kundbesök i butikerna minskade med 9,7 70 jämfört med motsvarande tid året innan. Allmänhetens attityd till försöket visade sig också mer positiv än väntat. Trots vad som sagts av några här i debatten om svårigheterna att direkt jämföra finska och svenska förhållanden, vill jag citera några rader ur Alkoholpolitiska forskningsinstitutionens sammanfattning av de alkoholpolitiska konsekvenserna av det åtta månader långa försöket med lördagsstängning. Man säger följande: En begränsning av alkoholens åtkomlighet minskar fylleristörningarna på gator och offentliga platser samt påverkar fyllerisituationen på ett gynnsamt sätt. Speciellt i slutet av försöket blev lindrigt berusade personer finkade, antalet slocknade samt våldsamma eller farliga fyllerifall minskade under försöket. Dessutom kan man konstatera att man genom allmänna alkoholpolitiska medel kan påverka beteendet hos kategorin av alkoholiserade och socialt fristående på ett dämpande sätt. Någon ökad användning av surrogat eller illegal alkohol kunde man inte notera under försöket. Detta var alltså ett finskt uttalande. stängdes på lördagar. Det andra försöket visade också en minskning med 6 70. Genom att studera fylleristatistiken för hela landet och mera i detalj studera brottsstatistiken m.m. i sju polisdistrikt granskade man lördagsstängningens effekter på alkoholskadorna. Under lördagsstängningens tid minskade anhållandena för fylleri i hela landet med 15,6 9. Någon ökning av smyghandeln med alkoholdrycker kunde inte förmärkas, men en viss sådan ökning antogs ändå förekomma. Lördagsstängningarnas verkningar på den allmänna ordningen och säkerheten var dock ”till den grad positiv”, att polismyndigheterna nästan undantagslöst önskade att stängningarna skulle bli bestående. I vår Stockholmsutredning var företrädarna för alla de fyra partierna överens om att bl.a. med anledning av det lyckade försöket i Finland föreslå en försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker under ett år. I de motioner och reservationer som gäller dagens ärende framskymtar en oro för att smuggling och langning skulle öka med lördagsstängning. Men i Finland visade det sig alltså att så inte blev fallet. Vi tar ju här i dag också ställning till skärpta regler då det gäller langning. Jag tror därför inte att reservanternas oro för en ökad langning och hembränning behöver vara så stor. Men naturligtvis måste speciell uppmärksamhet ägnas just dessa frågor. Inte minst vi som dagligen är så nära Sergels torg och city f. ö. oroas, och kanske också förargas, över oordningen och en del störande inslag på våra gator och torg. Men då bör vi också göra något åt det, och då skall vi veta att ofredandet och problemen till stor del kommer an just på alkoholen och narkotikan. Kunde vi minska tillgången på droger, skulle vi också få mer gatufrid. Som jag nyss sade var detta ett påtagligt resultat av lördagsstängningen av butikerna i Finland. Reservanterna menar att missbrukarna i huvudsak lämnas opåverkade av olika restriktioner. Men då kan det ju vara intressant att stryka under den erfarenhet de har som verkligen arbetar med missbrukare. De vill framhålla att lördagsstängda systembutiker skulle vara till stor hjälp just i arbetet med att ta hand om missbrukare. De köper nämligen ofta särskilt mycket på fredagar med tanke på att det inköpta skall räcka hela helgen. Men eftersom de inte kan styra sin konsumtion, är allt slut på lördag morgon. Då blir det att gå och fylla på igen. Men är då systemet stängt, så utgör detta ett viktigt hinder. Och missbrukaren skaffar sig faktiskt inte langarsprit i den utsträckning som alkoholens försvarare vill göra gällande. Förutom att langarspriten är mycket dyr köper de som är i sämst kondition inte starksprit. Oftast tål de inte starksprit. De håller sig till lättvin och liknande, och de varorna finns inte på langarmarknaden. Därför menar jag att vi inte får låta servicetanken vara avgörande. Den starkares bekvämlighet får inte bli den svagares lidande. Den som kan sköta sin alkoholkonsumtion kan också planera sina inköp. Jag tror också att de flesta är beredda att offra litet av sin egen bekvämlighet, om de därigenom kan hjälpa till att rädda några fler av dem som själva inte klarar alkoholens tryck och skadeverkningar. Jag vill faktiskt räkna med att de flesta människor har en solidaritetskänsla. På tal om solidaritet eller avsaknad av solidaritet anser jag det synnerligen viktigt att man nu också täpper till en lucka i lagen, så att det blir förbjudet att som lån eller gåva överlämna alkoholhaltiga drycker till barn och ungdom. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 54.

Fru talman! Regeringsförslaget innebär en i viss mån försämrad service. En sådan försämring är till nackdel för de många som till egen glädje och utan skada för sig själva och andra dricker vin och andra alkoholhaltiga drycker. Nackdelarna för flertalet konsumenter måste vägas mot de fördelar som kan uppnås. Leder lördagsstängningen under den föreslagna försöksperioden till märkbart minskad alkoholförtäring, färre alkoholskador och bättre allmän ordning i tunnelbanor, på semesterorter och i skärgårdar, är det positivt. Om försöket visar att det främst är langningen, hembränningen och narkotikamissbruket som ökar vid lördagsstängning, då får vi försöka dra de rätta slutsatserna också av den erfarenheten. Vad frågan gäller är om vi nu är beredda att skaffa oss erfarenheten genom att mäta effekterna av lördagsstängda systembutiker under sommarmånaderna. Jag tycker att det finns tillräckliga skäl som talar för att vi bör göra detta, bl.a. de positiva erfarenheterna av motsvarande försök som gjorts i Finland och som Margareta Andrén just nu har redogjort för. Jag vill därför, liksom utskottet, tillstyrka propositionens förslag. Det bör understrykas att den föreslagna försöksverksamheten inte får ses som ett tecken på att det nu skulle gå för sig att också på andra områden försämra servicen till allmänheten. De fria öppettiderna har gett arbetstillfällen åt många och gjort tillvaron lättare för nästan alla. Någon annan inskränkning än den nu föreslagna i de fria öppettiderna eller i den service till allmänheten som myndigheterna svarar för saknar all aktualitet. Det finns anledning att i dag stryka under detta med breda streck.

Fru talman! Om man skulle tro herrar Knut Wachtmeister och Egon Jacobsson skulle ju egentligen allt tänkbart elände — möjligtvis med undantag för naturkatastrofer — drabba detta arma svenska folk, ifall vi stänger Systembolaget under några lördagar för att genomföra en försöksverksamhet. Den proposition om åtgärder inom alkoholpolitiken som vi skall ta ställning till måste vi se som ett komplement till insatser på informationsoch vårdområdet. Det gäller de insatser som hittills gjorts och som alltjämt pågår. Utöver propositionens förslag om att Systembolagets butiker skall vara lördagsstängda under en försöksperiod föreslås i propositionen straffhöjning för olovlig hantering av alkohol och en särskild regel för att förhindra gåva och lån av alkoholdrycker till underåriga. Jag tycker att det är positivt. Ett övergripande mål för alkoholpolitiken är ju att minska totalkonsumtionen. En väg att åstadkomma en sådan begränsning av alkoholkonsumtionen är att genom informationsinsatser och opinionsbildande arbete försöka påverka alkoholvanorna. En annan väg är att minska alkoholens tillgänglighet genom olika typer av konsumtionsbegränsande åtgärder. Mellan dessa båda typer av insatser finns ett nära samband. Samhället måste agera konsekvent, så att det råder samklang mellan det budskap som informationen förmedlar och alkoholpolitiken i övrigt. Det har inträffat en opinionssvängning i alkoholfrågan under det senaste året. Det är ytterst angeläget att vi i det fortsatta alkoholpolitiska arbetet knyter an till denna positiva opinion. Det är vår uppgift att med hjälp av opinionen och med hjälp av de olika konsumtionsdämpande vägar som står till buds försöka minska alkoholkonsumtionen och därmed också minska de skador som alkoholen vållar. Den punkt i propositionen som har väckt störst uppmärksamhet är alltså förslaget om lördagsstängning av systembutikerna. Bakom detta förslag ligger, såsom påpekats här av flera talare, de positiva erfarenheterna av motsvarande försöksverksamhet i Finland. Dessa resultat är ju anmärkningsvärt goda. Jag tror det var Egon Jacobsson som ville förringa värdet av denna verksamhet. Jag blir litet förvånad när jag hör honom framföra sådana synpunkter. Han sade ungefär så här: När man talar med poliser i Finland menar de att detta med langningen har varit negativt, och lördagsstängningen har inte givit så här goda resultat. Men, Egon Jacobsson, studera rapporten! Där sägs att trots att den finska polisen antog att en viss ökning av langningen ägt rum, så ansåg polismyndigheterna nästan utan undantag att lördagsstängningens verkningar i fråga om den allmänna ordningen och säkerheten var till den grad positiva, att myndigheterna önskade att denna praxis skulle bli bestående. Jag tycker att vi skall ha i minnet vad man verkligen kommit fram till. Förutom de positiva effekter man har kunnat registrera i de finska försöken kan en lördagsstängning — som samordningsorganet för alkoholfrågor, SAMO, har påpekat — också få gynnsamma effekter när det gäller våldsbrott och skadegörelse, dvs. sådan brottslighet som har starkt samband med alkoholberusning. SAMO har även understrukit att en lördagsstängning kan minska olycksfallsfrekvensen i trafiken och dämpa trycket på akutsjukvården. Jag tycker att det finns anledning att lyssna på vad de landstingsråd som arbetar med sjukvårdsfrågorna ute i landstingen har sagt. Och jag kan säga till skatteutskottet, att kanske hade vi i socialutskottet haft synpunkter att anlägga på just den delen, om vi hade fått se på förslaget. Men tydligen vill motståndarna till lördagsstängning inte kännas vid den verklighet som de ansvariga sjukvårdspolitikerna ute i landstingen arbetar i — man vill inte höra hur de upplever den. Man har gett många goda råd, och man vet hur försöksverksamheten egentligen skulle bedrivas. Man klandrar socialdepartementet och säger att det inte går att få en riktig försöksverksamhet. Men jag kan nämna att socialdepartementet i samråd med vetenskaplig expertis f. n. utarbetar en plan för utvärdering av det här försöket. De alkoholforskare som socialdepartementet har diskuterat dessa frågor med ser det också som fullt möjligt att genomföra en utvärdering av ett svenskt försök. Där har vi bl.a. den mycket kände alkoholforskaren i Helsingfors Kettil Bruun. Sedan kan ju de som vet så mycket om det här ge goda råd till dem som skall jobba med detta i fortsättningen. Jag vill säga att jag också tycker det är förvånande att så många som nu går emot en stängning av systembutikerna på lördagar gör detta med tanke på att vi i så många andra sammanhang vill ha lag och ordning och önskar få en bättre ordning ute på gator och torg.

Fru talman! Det har redan sagts så många mer eller mindre kloka saker att det här blir ett kort anförande. Men jag vill framhålla att alla moderater inte är så avvisande som Knut Wachtmeister eller så tveksamma som Anita Bråkenhielm, utan tycker att förslaget om den här försöksverksamheten med att ha Systemet stängt på lördagar är ett bra förslag. Man kan naturligtvis alltid jämföra sig med andra, och det finns ju alltid något land som har det sämre ställt än Sverige då känner man sig kanske friare och tycker att man slipper vidta åtgärder. Men vi vet att läget är tillräckligt allvarligt för att vi skall pröva de vägar som står oss till buds. Jag tycker det är en plikt att pröva nya vägar då vi vet att dem vi har prövat inte har lett till målet. Det är klart att det är svårt att bevisa riktigheten i de finska erfarenheterna, som det redan har talats så mycket om, och om det har blivit någon ökning av langningen och hembränningen i Finland. Men man måste ställa sig frågan: Om nu langning och hembränning har kompletterat de uteblivna legala inköpen, varför minskade då akutintagen på sjukhusen? Varför minskade polisens omhändertagande av berusade, och varför minskade också andra besvär i samhället? Jag tänker på våldsbrott bl.a. Det är verkligen talande fakta. Jag har ofta haft anledning att i de här debatterna instämma med min vän Torsten Bengtson, och jag vill göra samma efterlysning som han: Varför nöjer ni er med nejsägeri? Kom i stället med motsvarande konkreta förslag till åtgärder! Man kan faktiskt inte med gott samvete bara säga nej i ett läge där 16 människor dör varje dag av alkoholskador och där 400 barn per år föds alkoholskadade. Kom med konkreta förslag i stället. Till sist, fru talman, vet vi väl allesammans att vi inte löser de svåra samhällsproblemen — vare sig alkoholproblemet eller narkotikamissbruket eller prostitutionen — genom delegering till myndigheter eller ens genom lagstiftning. Jag tror att vi behöver ställa upp med ett personligt engagemang. Detta gäller minsann inte minst oss politiker, som gärna laborerar i en teoretisk utredningsmiljö men inte alltid har närkontakt med verkligheten. Vi måste engagera oss själva, ta oss an, bry oss om och intressera oss för människor. Där fattas det mycket hos det svenska folket. Detta personliga engagemang är alldeles nödvändigt. Skulle det verkligen vara ett så stort offer för dem som bor i glesbygd — jag gör det förvisso icke — att inte kunna göra sina veckoinköp på Systemet på lördagarna? Är inte det ett offer som vi bör kunna räkna med av svenska medborgare?

Fru talman! Flera har talat om lördagsstängningen som en experimentfråga, ungefär som om det gällde en ny vetenskaplig metod eller någonting alldeles okänt nytt och märkligt. Man kan ha olika meningar om hur långt exakt det här medlet räcker, men att det är positivt är självklart. Försämrade åtkomstmöjligheter minskar konsumtionen. Totalt sett säljs det mindre alkohol om man minskar antalet butiker, om man höjer priset, om man förlänger köerna eller om man minskar öppethållandetiderna. Att konsumtionen minskar om man håller stängt på lördagarna är lika självklart som att konsumtionen skulle öka om man höll öppet på söndagarna. Här talas det om osäkerhet, ungefär som om de mest elementära sambanden inte längre skulle gälla. Eftersom stängning på lördagarna är nykterhetspolitiskt positivt, ansåg jag och ett dussin andra motionärer att det borde bli en permanent lördagsstängning, dvs. att vi skulle ha lördagsstängning som ett bestående inslag i alkoholpolitiken. Det vore ett beslut helt i linje med riksdagens målsättning från 1977 att minska landets alltför stora alkoholkonsumtion. Men nu får vi i den här omgången nöja oss med det mer ”puttiga” förslaget och se detta som ett försök. Jag måste säga att debatten har gjort mig ledsen på grund av den bristande logik som utmärker en rad inlägg i frågor kring vårt största sociala problem. Lika trist var beslutet om snabbviner, eftersom det på ett fundamentalt sätt bröt mot tre av de självklara principerna för den tidigare alkoholpolitiken och direkt motverkade riksdagens målsättning. Riksdagen har alltså slagit fast att det gäller att minska den alltför höga alkoholkonsumtionen. Det är en målsättning som knyter an till en gammal, klok svensk alkoholpolitik och som bryter med alkoholpolitiken under det för ungdomen förödande 1960-talet, när sambandet mellan totalkonsumtion och skador av någon outgrundlig anledning glömdes av statsmakterna. Men reservanterna talar i andra termer. För dem är det inte fråga om att få ned totalkonsumtionen. De ställer inte frågan om förslaget står i linje med riksdagens målsättning från 1977 eller inte. Jag har heller ingen känsla av att någon av reservanterna känner sig som tillskyndare eller försvarare av den målsättningen. I varje fall lyckas de med konststycket att skriva en reservation vars underförstådda målsättning är en annan än statsmakternas, nämligen att det är storförbrukarnas konsumtion som det är viktigt att minska, inte totalkonsumtionen. Jag delar alltså inte reservanternas syn punkt, eftersom jag anser att det är självklart att ju fler som dricker alkohol i landet och ju mer de dricker sammanlagt, desto fler dukar under. Färre alkoholkonsumenter i dag, innebär mindre alkoholskador i framtiden. Men anta ändå att man hade den andra uppfattningen, dvs. att det viktiga inte är att minska totalkonsumtionen utan i stället att, som reservanterna anser, dämpa vad man kallar missbruket och hålla tillbaka storkonsumenter — alltså inte att förebygga utan att gripa in mot dem som redan är skadade! Också då — och kanske särskilt då — vore en lördagsstängning en eftersträvansvärd åtgärd, eftersom lördagsstängningen får den största effekten på dem som gör impulsköp och känner ett omedelbart behov av att köpa mer. Just den syn som reservanterna har i principfrågan och som alltså går på tvärs mot riksdagens målsättning från 1977 borde egentligen göra dem särskilt positiva till denna åtgärd jämfört med — höll jag på att säga — nästan alla andra åtgärder som vidtas för att minska totalkonsumtionen. Åtgärden att stänga på lördagarna borde alltså ligga i linje med båda grunduppfattningarna. Jag tycker att det vore att spela med öppna kort, om reservanterna erkände vad alla kan läsa mellan raderna i reservationen. Egon Jacobsson sade direkt att totalkonsumtionen i Sverige inte var något problem. Han menade tvärt om att den i jämförelse med andra länders konsumtion inte alls var farligt hög. Att Sverige internationellt sett har en låg alkoholkonsumtion är välkänt för varje människa som seriöst sysslat med dessa frågor. Så var det också 1977. Det vore väldigt konstigt annars, eftersom Sverige länge haft en progressiv alkoholpolitik. I de mest drabbade länderna, t.ex. Frankrike, finns det numera debattörer och politiker som vill driva en politik som i varje fall i viss mån tar efter de principer och metoder vi har i Sverige. Till det mest stolliga hör att det finns röster för att riva upp delar av den svenska alkoholpolitiken vilka som exempel på att det går bra anför, att det finns stater där restriktionerna är små. Men vad dessa personer inte säger eller förstår är att alkoholskadorna där, mätt i antalet sjuka, antalet döda och antalet skadade till följd av alkohol är mycket större än hos oss. Sverige har en progressiv alkoholpolitik, och vi bör fortsätta med den. Fru talman! T. v. är jag nödsakad att nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Med hänvisning till den debatt som förekom i kammaren den 7 maj ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 9 samt 11, 12 och 13 I fråga om punkt 13 Anslagsfrågor för det militära försvaret ber jag däremot att beträffande försvarets personalvårdsnämnd få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med hänvisning till vad jag anförde i debatten den 28 april yrkar jag bifall till vpk-motionen 1276 i samtliga delar.
Fru talman! Med hänvisning till den debatt som fördes i kammaren den 7 maj yrkar jag bifall till föreliggande betänkande med undantag av de delar av punkten 13 som motsvaras av reservationen 10. Där yrkar jag bifall till denna reservation.